Herr talman! Det finns ingenting som säger att inte t.ex. ASSI skall kunna byggas ut på grundval av de råvarutillgångar som finns för att ta hand om dem på det mest rationella sättet. Det finns ingenting som säger att vi som hävdar det enskilda näringslivets intressen skulle gå emot en sådan sak. Inte heller finns det någonting som säger att domänverket inte borde få öka sitt skogsinnehav ytterligare dels av arronderingsskäl, dels därför att våra skogstillgångar kommer att öka i takt med nedläggningen av jordbruken. I samband därmed bör man åstadkomma en räntabel och riktig arrondering. Jag sade tidigare att vi väl var Överens om den äganderättspolitik som borde föras. Ändrar vi på denna, förlorar alla hundratusentals skogsägare, som har satsat på framtiden, sin tro på framtiden.

Herr talman! Jag vill bara kort och gott tacka herr Svanberg för att han säger att man i motionen inte alls har avsett det privata skogsbruket och för att han ger besked om att NCB är ett bra företag och att Hedlunds företag i allmänhet är bra. Jag tycker att det räcker med det beskedet.

Hedlunds företag är rätt bra. Ingen har sagt någonting annat. Är ni nöjda med det beskedet, är det bra. Lothigius och vi är i stora drag överens. Lothigius säger att ingen menar att domänverket inte bör få köpa mer mark eller att ASSI inte skall få utvidga när det är lämpligt. Men han säger att ett bifall till motionen skulle innebära att de framgångsrika, dugliga och vettiga företagarna på den privata sidan plötsligt skulle ge upp sitt arbete. Lothigius tror nog inte själv på det spöket. Ingen människa har menat att man helt skulle socialisera de svenska skogarna, utan det har talats om en möjlig utökning av det samhälleliga ägandet. Med de proportioner som gäller finns det full möjlighet att i vår blandekonomi i någon mån öka statens ininflytande på detta område. Lothigius sade emellertid i sitt första anförande att de proportioner mellan statligt och enskilt ägande som gäller i dag är låsta. Kan vi resonera på det sättet, har vi egentligen ingenting att bråka om.

Herr talman! Jag skulle först vilja ställa en fråga till herr Svanberg med anledning av hans uttalande om ägofördelningen. Han blev så blygsam mot slutet av sitt anförande, att han sade att det bara var litet grand som han ville att staten skulle öka sitt innehav. Kan man få preciserat ungefär vad herr Svanberg anser att den gränsen går som är lämplig? Visserligen gäller det här en motion som är inspirerad från Norrlandshåll, men jag kan inte underlåta att försöka sätta den motionen in i ett större sammanhang, nämligen i samband med den jordoch skogspolitik som vi har fört i detta land. Vi har väl alla varit överens om att skog tillsammans med jord löser ett sysseisättningsproblem. Ett sådant samband innebär över huvud taget möjligheten för vissa gårdar att behålla sin arbetskraft året runt, därför att de klimatiska förhållandena inte ger tillfälle till enbart jordbruksdrift året runt. Med hänsyn till skogsrationaliseringen skulle jag nästan vilja hävda en motsatt uppfattning mot den som kommer till uttryck i motionen. Jag skulle nämligen vilja påstå att med de rationella metoder som i dag tillämpas det kanske vore mera angeläget att öka det enskilda bondeskogsinnehavet för att kunna föra den jordbrukspolitik som är önskvärd och trygga arbetet för de anställda året runt. Vi har talat om ägarförhållandet. Av skogarna ägs ungefär 50 procent av jordbrukarna, 25 procent av det allmänna och 25 procent av bolagen. Vi kan naturligtvis diskutera om denna avvägning är riktig. Enligt min uppfattning är den riktig i det ögonblick som hela systemet fungerar. Man har såvitt jag har förstått i motionen försökt att konstruera upp vissa misshälligheter som emellertid inte finns i det hänseendet. Men vi kan väl vara överens om att vi därför inte är nöjda med de förhållanden som råder i fråga om hur skogsmarken disponeras i detta land för närvarande. Vi har nämligen på många ställen runt om i landet otillfredsställande arrondering. Denna är otillfredsställande inte bara vad beträffar bondeskogsbruket eller i fråga om bolagen utan i minst lika stor utsträckning för domänverkets del. Här sker utbyte av mark, varvid domänverket ingalunda är undantaget. På grund av den nedläggning av åkermark och övergång till skogsmark som äger rum sker en förstärkning av alla kategorier ägare i detta fall. Det är ingen som blir särskilt privilegierad i det hänseendet. Möjligheterna till bättre arrondering finns och utnyttjas. Måhända skulle de kunna underlättas, om man ändrade bestämmelserna för jordbrukets rationalisering. Vad beträffar det enskilda skogsbruket har kritiken tidigare alltid gällt, inte att det har kommit för mycket skogsmark i en hand, utan att skogsinnehavet har varit splittrat och därför inte kunnat användas effektivt. Vi har funnit ett medel för att försöka lösa detta problem genom våra skogsvårdsområden. Det innebär ett samarbete över ägogränserna, och det är uppenbarligen någonting som har kommit för att stanna. Utvecklingen på det området pågår alltjämt. Nej, syftet med själva motionen är ett förstatligande. Man säger litet försiktigt, att man bör öka statens skogsinnehav. Därför är det naturligtvis angeläget att herr Svanberg talar om, när staten har fått tillräckligt mycket skogsmark. : Man frågar sig i denna situation om skälet till motionärernas krav. Fungerar inte skogsnäringen över huvud taget? Om jag inte minns fel, var det en utredning för några år sedan som ville mäta effektiviteten hos de olika kategorierna skogsägare. Om jag inte missminner mig kom man fram till att skillnaden : egentligen inte var så stor att den kunde mätas. Uppenbarligen är staten inte bättre tekniker. Är staten bättre ekonom? Det kan hända att de kommuner bäst kan svara på det, där det finns ett blandat skogsbruk av enskilda skogsägare och av andra skogsägare. De kan ge besked varifrån den jämnaste och säkraste inkomsten från skogen kommer. Socialiseringen görs kanhända till ett självändamål. Det talas så vackert om att man skall öka statens skogsareal genom att låta staten arbeta på samma villkor som andra. Jag har mött detta krav men på ett helt annat sätt, ty jag har varit ledamot av en statlig myndighets styrelse där det från andra skogsägarkategoriers sida hävdades, att det beträffande ett stort område, där man räknat med att fastigheterna skulle försvinna ur enskild ägo, redan på förhand skulle göras en uppdelning så att å ena sidan bolagen och å den andra domänverket skulle få mark. Vem kommer i den situationen i kläm? Jo, det är den enskilde ägaren av en fastighet som får betala. Jag tror, herr talman, att allt talar för en fortsatt rationalisering. Däremot är det mycket sällan som något talar för en intensifierad socialisering. Man har sagt att man också skall vidta åtgärder beträffande skogsindustrin, men jag skall inte tynga protokollet med några siffror. De finns redan i tidigare protokoll. Jag vill bara påstå att där har gjorts stora insatser och att stora insatser också planeras. Detta omdöme gäller alla ägarkategorier. Avslutningsvis vill jag framhålla att hela motionen andas socialisering, kanhända i litet dunkla och blygsamma ordalag, men för mig är de klarläggande. De blir ännu mera klarläggande genom herr Haglunds uttalande att vi har olika ekonomiska uppfattning. Med jämna mellanrum, och vi befinner oss tydligen där nu, skall man göra sina framstötar. Jag hoppas att människorna i detta land, inte minst de hundratusen tals skogsägarna, uppmärksammar regeringens mål. Herr talman! Jag tycker att det finns tillräckligt många utredningar och att det är bättre att se till att de som pågår blir färdiga så småningom, så att man vet vart de syftar. Herr talman! Härmed ber jag att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Eliasson i Moholm ville få besked av mig om hur många procent skogsmark som enligt min mening bör ägas av staten och om det rör sig om en mycket liten ökning av det nuvarande innehavet eller om en mycket stor. Jag tänker inte ange några procenttal men vill gärna vända på resonemanget och fråga herr Eliasson hur många procent han anser att de privata bolagen bör äga. Ett sådant resonemansg är ju fruktansvärt dogmatiskt. Det är väl inte en sådan utveckling som behövs. Vi anser att staten behöver öka sitt ägande för att det på alla områden skall kunna bli ett effektivt utnyttjande av tillgångarna. Om allting inom den privata sektorn är så utmärkt som herr Eliasson vill göra gällande, behöver väl ökningen av statens ägande inte bli så stor. Är det mycket dåligt ställt bör däremot ökningen bli stor. Jag tror att vi bör kunna vara överens om att vi skall nyttja våra tillgångar på bästa sätt. Det talas också om samarbete, och härvidlag skall det vara ett samarbete mellan staten och andra former av allmänt ägande å ena sidan och de enskilda å den andra. Motionen andas socialisering, påstod herr Eliasson. Det är tydligt att det inte behöver vara så stark lukt av socialisering för att skrämma moderata samlingspartiet. Man anar socialisering vid det allra minsta. Har vi lyckats skrämma herr Eliasson är det utmärkt, men jag vill poängtera att det nog finns en skillnad mellan hans och min uppfattning. Han sade att man inte skall ändra ett system när det fungerar, men det kan man visst göra ty att det fungerar är i och för sig inget bevis. Jag skulle i stället vilja säga att man inte skall ändra ett system, om det fungerar utmärkt med tanke på det allmännas bästa. Det är kanske där våra uppfattningar skiljer sig.
Herr talman! Jag vill bara säga herr Svanberg att det inte är vi som aktualiserat en ändring. Jag är fullt på det klara med att alla kategorier kanske kan öka sitt innehav, framför allt med tanke på den pågående nedläggningen av åkermark, vilket jag också påpekat. När herr Svanberg sade att vi är rädda även om det bara luktar socialisering fick man i varje fall klart för sig att det enligt herr Svanbergs mening luktar socialisering i viss mån.
Herr talman! Vad som är socialisering och vad som är ökat samhällsinflytande skulle vi kunna diskutera hur länge som helst. Jag hoppas också att vi framdeles får diskutera den frågan. Nu skall jag bara försöka att mycket kort konkretisera vad jag menar. Hur långt får samhället gå, och hur mycket skall staten äga för att det inte skall betraktas som socialisering? När det gäller allmänna institutioner och nyttigheter, exempelvis post, teleservice, transporter och energiförsörjning, får staten vara med. Likaså får staten ta ansvar för malmoch skogstillgångar samt vattenfall. Vidare ansvarar staten för nykterhetspolitiken och har monopol på produktion och distribution av alkoholhaltiga drycker. Staten får också vara med när det gäller fiskaliska företag av typen Tipstjänst, Penninglotteriet och liknande. Även när det gäller vår ekonomiska försvarsberedskap, Svensk torvförädling, Ceaverken m.m. får staten vara med. Jag kan också nämna SAS, Svensk bilprovning och ASEA-ATOM. Min fråga blir då: Är detta socialisering?
Herr talman! Vi har ingenting emot att staten svarar för vissa allmänt angivna uppgifter. Jag hoppas också att herr Haglund uppmärksammade att jag i mitt tidigare anförande sade att också jag tycker staten skall utöka sin skogsmarksareal. Men jag tycker inte att det skall göras i oträngt mål. Vi har sagt att vi kan acceptera blandekonomin, men här är det fråga om att göra en större drive för socialisering, en sak som herr Haglund anser det vara lämpligt att återkomma med i denna kammare med vissa mellanrum. Nu fick jag ändå belägg för att det var socialiseringsfrågan som skilde oss åt.

Herr talman! Jag förstår inte detta tal om socialisering. Var det socialisering år 1282, när det s.k. Helgeandsbeslutet tillkom? Var det socialisering när Kristofers landslag tillkom? Var det socialisering när vi på 1600-talet fick Karl XI:s s.k. reduktion? Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen. Herr Eliasson i Moholm borde studera den historiska utvecklingen. Jag vill rekommendera honom att speciellt läsa Graningeverken, Historisk skildring, av Almquist. Den gavs ut av bolaget 1909.

Vid sådan läsning får man veta hur herrarna successivt lade beslag på små jordägares innehav av skogsmark plus mark som togs direkt från kronan.. Det var en hänsynslös utsugning av Norrland, som vi sedan aldrig har försökt att rätta till. Vi är väl alla ense om att Sveriges grundlag skall följas och att den har högre dignitet än civil lag. Efter vad jag förstår äger kronan huvuddelen av marken i Norrland. även där hänvisar jag till Kristofers landslag och till §§ 77 och 78 regeringsformen. Inget av de stora bolagen i Norrland kan disponera över sina norrländska skogsområden med äganderätt. Detta har fastslagits i olika utredningar. Bönderna sade 1860 ifrån att statens skogsförvärv måste utökas och att man därvid skulle följa grundlagens föreskrifter. Detsamma har uttalats av Hjalmar Hammarskjöld liksom av alla utredningar på området åtminstone fram till år 1907. Jag skall inte gå in på de senare utredningarna, eftersom de ger prov på ganska stor okunnighet i juridiska spörsmål trots att en mängd jurister varit inkopplade på dem. Det angelägna i detta sammanhang är att äganderättsförhållandena tas upp till en verkligt ingående undersökning. Staten har rätt att ta tillbaka mark som enskilda orättmätigt förvärvat t.ex. genom övertagande av bondeskog i Norrland i form av avyttringsskogar, stödskogar m.m. De enskilda ägarna har endast haft dispositionsrätt till dessa skogar, vilka så snart denna rätt inte längre utnyttjades skulle återgå till staten. Staten kan följaktligen göra anspråk på ganska betydande skogsområden i Norrland. Jag skulle i varje fall tro att disponent Versteegh aldrig ägt eller ens kunnat förvärva den mark som han disponerat över uppe i Norrland. Om grundlagen skall gälla, skall den väl tillämpas för alla i detta sammanhang. Hur har man då kunnat lägga beslag på statliga skogar och enskilda bondeskogar på det sätt som skett? Jo, anledningen härtill är att man i detta sammanhang alltid åberopat civilrättsliga bedömningar. Det förefaller som om man aldrig i vår juristutbildning lärt ut att de grundlagar som gäller i vårt samhälle också skall tillämpas. Om grundlagarna skall följas, måste det ändå vara angeläget för staten att ordna upp förhållandena på detta område. De som i Ångermanland började lägga samman stora områden av bondeskog var Sparre och Fleming, och detta tillgick på så sätt att de helt enkelt lade beslag på skogen i fråga. Den ene av dem, som var landshövding, blev vid ett tillfälle kallad till en plats för att avgöra ett tvistemål mellan två finnar, och han fann då att området i fråga var lämpligt att utnyttja. Han tog då helt enkelt hand om den skogsmark det gällde. Våra skogsindustrier har aldrig haft någon som helst rätt att nyttja skogen till sågverksrörelse m.m. Skogen var knuten till de gamla järnbruken och när dessa lades ned skulle även deras privilegier har upphört. Detta har emellertid aldrig skett. I t.ex. Västernorrlands län har landshövdingarna systematiskt kunnat utnyttja sin maktställning genom att de underlåtit att underrätta bönder och nybyggare om vilka rättigheter och möjligheter de hade. De lade själva beslag på så stora områden som möjligt och hjälpte i övrigt sina bekanta i olika sammanhang. Jag vill bara rekommendera herrarna att läsa Graningeverkens historia, som visar hur hänsynslöst vissa människor i vårt land farit fram i detta sammanhang. Jag vill också erinra kammarens ledamöter om hur rättsförhållandena tidigare gestaltade sig på detta område. Adeln och ridderskapet konstaterade i ett utlåtande från sekreta utskottet år 1686 att man på ett otillbörligt sätt hade lagt beslag på kronomark. Sedan genomfördes reduktioner. Det togs i Uppland tillbaka 1200 hemman vid Margaretas reduktion. Man skulle också ta tillbaka egendomar vid reduktioner under 1690-talet, men då dog kungen, och sedan hade adeln återigen makten. Resultatet blev därefter. Herr talman! Jag vågar säga att kronans egendom när det gäller skog — speciellt i de norrländska länen — kan icke, om man skall följa grundlagen, försvaras genom hänvisningar till civilrätt eller genom hänvisning till olika handlingar som i regel är förfalskade och har skrivits av dem som suttit på landshövdingestolarna. Jag har, mina herrar, varit uppe i Norrland och sett på en del handlingar, och jag måste säga: Läs om vad som har försiggått! Om ni hade gjort detta skulle ni vara litet försiktiga och inte påstå att motionärernas yrkande bara är framsprunget ur socialiseringsvilja. Det har inte ett dugg med socialisering att göra, utan det är bara fråga om huruvida Sveriges grundlag skall följas eller icke. Och jag har haft en känsla av att åtminstone herr förste vice talmannen varit ganska noga med att grundlagarna skall följas. Det sorgliga är att så gott som alla våra ämbetsverk — det gäller inte minst länsstyrelserna, med landshövdingarna i spetsen, och det gäller t.o.m. regeringarna i vissa situationer — tydligen inte uppmärksammat att vi har en grundlag. Som en av riksdagens ledamöter vill jag slå fast att grundlagen just är grunden för ett rättssamhälle. Civilrätten är mera ett uttryck för hur olika människor uppfattar andra människors rätt att inneha viss egendom. De nu väckta motionerna säger kanske inte så mycket. Men om jag förstod utskottets ärade ordförande rätt framhöll han att äganderättsförhållandena är det viktiga i detta sammanhang, och under sådana förhållanden anser jag att vi kan följa utskottet. Vad jag velat säga ifrån är att staten bör ta tillbaka sin egendom. Bondens rätt, som har trätts för när, skall även respekteras i detta sammanhang. Eljest ändrar man grundlagen.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
Herr talman! Jag skulle gärna vilja sitta och diskutera dessa frågor i lugn och ro med herr Lundberg. Han har säkerligen mycket att lära en yngre kollega. Men denna kammare är väl knappast rätt forum att diskutera frågorna på det sätt som herr Lundberg gör. Om man skall ta upp frågorna anser jag emellertid att Kristofers landslag var en socialiseringslag liksom Karl XI:s reduktion innebar socialisering. Jag anser att Karl XI var den förste socialdemokraten i detta land, genom indrag av mark till kronan. Vi vill i stället fördela äganderätten på så många händer som möjligt. Jag har också sagt, herr Lundberg, att vi inte försvarar bolagens inköpspolitik uppe i Norrland. Men vissa fördelar medförde det att man hade tyngden av de kapitaltillgångar som skogen representerar bakom sig när man byggde upp den svenska industrin. Mycket av den standard som vi skapat i detta land och som grundlades i början på 1900-talet bygger just på detta. Det måste vi erkänna, även om många svenska bönder fick sitta emellan. Till herr Haglund ställer jag frågan: Hur långt skall staten gå? Kan det bevisas att staten mera rationellt, mera effektivt kan sköta skogsproduktion eller industri över huvud taget i detta land, så skall staten ta hand om det hela. Men det skall bevisas.

Herr talman! Till herr Lothigius skulle jag vilja säga att det vore bättre om han toge den här boken och satte sig att läsa i lugn och ro. Det är Graningeverkens historia, skriven av en professor och utgiven år 1909. Om herr Lothigius läste denna bok, skulle han se hur man tagit mark och skog från allmänheten såväl som från kronan. Då skulle herr Lothigius kunna komma fram till ett resultat. Jag vill här bara konstatera att vi på något vis måste komma till rätta med detta förhållande, därför att bygdebefolkningen, inte minst småbrukare och jordbrukare över huvud taget inom hela Västernorrland, har utsatts för en behandling som helt enkelt är upprörande. Detta borde ändå i något sammanhang kunna rättas till. Herr Lothigius vet att exempelvis urminnes hävd och hävd i annan form icke gäller gentemot kronan. Däremot har man rätt att hävda sådana nyttjanderätter som varit nödvändiga för den norrländska befolkningen. Det är misskötsel av ekonomi som går igenom i denna bok. Den ger inte precis något föredömligt exempel på hur ekonomi och industriell verksamhet skall skötas. Man kunde klara sig genom att ta subventioner från staten, och ta statens mark, men det kanske man gör i dag också. I så fall måste jag säga: Respektera bara grundlagen så räcker det!

Herr talman! Herr Lundbergs långa historiska utblick är naturligtvis i och för sig mycket intressant, och jag föreställer mig att det också vore intressant att läsa den »Graningeverkens historia» som herr Lundberg medfört, men allt detta har kanske inte så mycket att göra med den debatt som vi nu för. När det gäller de anspråk som staten eller andra kan ha på skogen uppe i Norrland är väl riksdagen inte rätt forum för att bedöma detta. I varje fall kan riksdagen inte avgöra denna sak, utan avgörandet måste ske inför domstol. Vad som intresserar oss i dag är dagsläget, framför allt den utveckling vi vill ha framöver. Det är denna vi diskuterar. Det är mot den bakgrunden som vi tagit in frågan om socialisering. Det finns all anledning att säga att socialdemokraternas socialiseringsiver fått en alltmer öppen karaktär. Det verkar som om smygsocialiseringens tid är förbi. På allt flera områden talas om ökat samhällsägande och inflytande. I den motion som ligger bakom utskottets utlåtande säges direkt ut att samhällets innehav av skog bör öka liksom inflytandet över den skogsindustriella sektorn. Herr Svanberg har här försökt att bagatellisera det hela och säga att det inte är fråga om någon stor ökning. Då vill jag påminna om att staten här under de år som gått ökat sitt innehav. Domänverket köper årligen upp tusentals hektar skog. Vi har från borgerligt håll i vissa lägen kritiserat saken när vi tyckt att domänverket inköpt skog i onödan. Men i andra fall har vi menat det vara fullt naturligt att man förbättrar sin arrondering o.s. v. När man nu motionerar kan man inte gärna mena att det är denna del det är fråga om, utan att det måste vara fråga om något långt därutöver. Utskottsmajoriteten har varit litet försiktigare än motionärerna i sin skrivning. Den har tagit på sig filttofflorna, men det framgår mycket klart att den i princip har samma uppfattning som motionärerna och att den vill att denna uppfattning skall delges skogspolitiska utredningen med den tyngd som ett riksdagsuttalande i en fråga har. Man frågar sig varför motionärerna och utskottsmajoriteten vill ge sig in också på skogsområdet. Enligt min mening kan man spåra fyra olika skäl för detta. Det första skulle vara att det skulle ge större effektivitet, det andra att det skulle ge ökad sysselsättning och det tredje att det skulle ge ökad decentralisering; på den punkten är jag verkligen osäker, ty det talas både om decentralisering och om centralisering i motionerna. Det fjärde skälet skulle helt enkelt vara ideologiska motiv. Det första skälet är alltså större effektivitet. Kan motionärerna påstå att det är dålig effektivitet inom skogsbruket i dag, t.ex. i skogsbolagens verksamhet? De kanske menar att det inom bondeskogsbruket inte råder full effektivitet, men alla är väl överens om att även småskogsbruket kan drivas i högsta grad rationellt med de samverkansformer som man har valt och som får allt större utbredning. Man är alltså på rätt väg, även om det måhända brister litet i vissa avseenden. Alla känner också till att vi har en mycket stark skogsägarföreningsrörelse här i landet som gör utomordentliga insatser, direkt och indirekt. Vad skogsdriften angår tar skogsägarföreningarna uppdrag i fråga om både huggning och körning och kan på det sättet åstadkomma rationell drift även på mindre enheter. När det gäller industrisidan vet jag inte om det finns något som talar för att en statlig industridrift skulle vara mer effektiv än en privat; jag känner inte till någon utredning som visar det. Snarare är det väl naturligt att det privata vinstintresset, kombinerat med en hård konkurrens, ger ett bättre ekonomiskt resultat. Det andra skälet är ökad sysselsättning. Jag förstår inte heller hur man kan påstå att sysselsättningen, om staten gick in i större utsträckning, skulle bli bättre än för närvarande inom jordoch skogsbruk och inom skogsbolagen. Jag tror inte att det finns någon anledning att förmoda det. Däremot är det möjligt att man, om staten går in på industrisidan, får ökad sysselsättning inom administrationen. Det kommer sannolikt att bli flera byråkrater, och det är måhända anledningen till att statliga företag ofta går sämre ekonomiskt sett än privata företag. Men ute på arbetsplatserna, i skogen och i industrin, bör det rimligtvis inte vara någon nämnvärd skillnad. Om det vore det, skulle det innebära att driften vore orationell i det ena eller andra företaget. Den tredje punkten gäller ökad decentralisering eller centralisering. Motionärerna säger att det ur både ekonomisk och social synvinkel är ytterst betydelsefullt att landets realvärden inte behärskas av ett fåtal enskilda kapitalstarka ägare. Men i utskottsutlåtandet har det redovisats att 50 procent av skogen är i privat ägo och att denna del under åren 1962—1964 var uppdelad på inte mindre än 264 000 enheter, av vilka 65 000 omfattade enbart skog. Kan man då tala om ett fåtal kapitalstarka ägare? Sedan redovisas också att 75 procent av enheterna består av en kombination av skog och jord. Liksom herr Eliasson i Moholm tror jag att det är en utomordentligt lycklig kombination. Jag har personlig erfarenhet av den och anser att den ger goda förutsättningar för en jämn sysselsättning inom lantbruket. Enligt min uppfattning bör vi öka tilldelningen av skog till det privata skogsbruket och lantbruket i kombination med skog i stället för att minska det. Om staten köper skogsfastigheter vare sig det blir från bolag eller från enskilda — jag vet inte vilketdera man i första hand avser — innebär det onekligen att man i stället för att decentralisera centraliserar ytterligare. Man minskar antalet ägare, och den kapitalstarkaste av alla, staten, blir ännu mer kapitalstark. Till slut, herr talman, kommer jag till det fjärde skälet — det ideologiska eller rent politiska. Socialdemokraterna vill uppenbarligen att staten skall äga alltmer. De brukar resonera så, att när staten äger blir det ett mer deomkratiskt ägande, alla medborgare har del av tillgångarna. Men jag tror faktiskt inte att svensken känner sig som delägare i statens järnvägar, domänverkets skogar etc. ; alla medborgare, oberoende av vilken politisk uppfattning de har i övrigt, vill ha ett direkt ägande — de vill äga sin egen tomt och sin egen villa. Den indirekta, statliga äganderätten ger ingen trygghet, ingen extra sysselsättning, ingen personlig fördel. Inte får man någon direkt nytta av att som medborgare ha andel i statens skogar. Man får inte ta någon ved där — inte ens en julgran, som man tycker kunde vara en lämplig liten utdelning på den andel man har i skogen. Nej, vill man ta hänsyn till de flesta medborgarnas önskemål att själva äga någon liten bit av vår svenska jord bör den politiska inriktningen vara helt motsatt den som motionärerna och utskottsmajoriteten har.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

Herr talman! Herr Hedin säger att frågan om Graningeverken inte är aktuell i dag. Det är den i högsta grad för Graningeverken liksom Stora Kopparberg och andra stora skogsbolag. När man vid avvittringarna gav stödskog till Norrlands invånare var anledningen att nybyggarna däruppe levde i social och ekonomisk nöd. Sedan lurade enskilda av dem skogen för en sup eller något liknande — skog som nybyggarna inte ägde rätt att sälja eller skogsherrarna att förvärva. Nu har det gått några århundraden sedan dess. I dag befinner vi oss i samma läge igen: staten tvingas nu att försöka lösa de nordliga länens sysselsättningsoch försörjningsproblem. I den situationen bör staten hävda sin rätt till naturrikedomarna i Norrland för att ha en bas för industriell verksamhet inte minst i Västernorrlands län. Bolagen utnyttjar nu kronans mark för att t.ex. vräka några fiskare från ett skär.

Trots detta vidtar bolaget åtgärder för att få honom bötfälld. Det är i högsta grad angeläget att vi nu ser till att vad staten ger Norrland kommer Norrland och inte privata intressen till godo.
Herr talman! Graningeverkens historia och andra historiska uppgifter seden flera hundra år tilibaka är i och för sig intressanta, och jag skulle vara tacksam om jag fick låna den där boken av herr Lundberg och läsa den. Men jag hävdar nog fortfarande att detta inte har mycket med denna debatt att göra.

Herr talman! Med hänvisning till herr Lundbergs anförande och replikerna med anledning därav vill jag påminna om att vad vi nu diskuterar är socialdemokratiska motioner som avser överförande i statlig ägo av skogsmark eller, med andra ord, socialisering av privatägd skog. Ett skäl härför anges i motionerna vara »att det är ytterst betydelsefullt att landets realvärden inte behärskas av ett fåtal kapitalstarka ägare». Av utlåtandet framgår att antalet skogsägare i landet uppgår till över tvåhundratusen. Det finns alltså ett mycket stort antal skogsägare, både enskilda ägare och andelsägare i olika former. Det i de socialdemokratiska motionerna angivna skälet för ökat statligt ägande förefaller mig vara svagt, om man vill ha ett fortsatt enskilt ägande av svensk jord och svenska företag.

Det framgår också av motionerna att det är världsmarknadspriserna som i stort sett bestämmer både skogsbrukets och skogsindustrins lönsamhet. Detta gäller oavsett ägandefördelningen inom skogsbruket, och en förändring av ägarstrukturen rubbar inte denna grundläggande förutsättning. Men har då staten visat sig vara överlägsen andra ägarkategorier när det gäller att skapa ett effektivt, uthålligt och lönsamt skogsbruk, något som många socialdemokratiska talare velat antyda? Jag har aldrig sett någon utredning som tyder på det. Däremot har jag sett i varje fall en utredning som tyder på motsatsen. Den utredning jag tänker på är bekostad av Norrbottens läns landsting och utförd under åren 1967 och 1968 av landshövdingen och skogsprofessorn Manfred Näslund med biträde av skogliga experter. Herr Svanberg känner väl till denna utredning. Utredningen har gjort jämförelser mellan statens skogsbruk och vissa skogsallmänningars skogsbruk. I utredningen konstateras, att de naturliga förutsättningarna för skogsbruk i det undersökta materialet är likvärdiga, »att några mer väsentliga skillnader mellan kronoskogarna och allmänningarna inte kan påvisas». När utredarna jämförde det ekonomiska resultatet under en femårsperiod, fann de till mångas överraskning, att kronoskogarna uppvisade betydande nettoförluster, medan allmänningarna i medeltal gett förhållandevis goda överskott. Vid enligt utredarna likvärdiga skogliga förutsättningar har kronoskogarna en nettoförlust på cirka 30 miljoner kronor, medan allmänningarna har en nettovinst på cirka 10 miljoner på väsentligt mindre areal än den som de av utredningen berörda kronoskogarna omfattade. Utredningen tyder på att statsskogsbruk inte är den bästa formen när det gäller att åstadkomma ett rationellt, lön samt och uthålligt skogsbruk, utan att allmänningarnas skogsbruk, trots mindre arealer och förvaltningsenheter, lyckats bättre i sin strävan att få lönsamhet i skogsbruket. När det gäller rationaliseringen av skogsförädlingen, som man också tagit upp i motionen, har vi i Norrbotten smärtsamma erfarenheter av att även statens egna skogsindustriföretag rationaliserar och friställer folk. Jag behöver bara erinra om Båtskärsnäs och Karlsborg i det även i övrigt arbetslöshetsdrabbade området i östra Norrbotten. Vid dessa industrier har redan hundratals personer friställts, och enligt planerna kommer ytterligare ett hundratal man att friställas under de närmaste åren. Som jag ser det har staten i sin praktiska verksamhet varken visat sig kunna driva skogsbruk lönsammare eller kunna undgå att friställa människor inom områden där arbetslösheten redan tidigare är stor. Socialdemokraterna försöker utmåla det enskilda skogsbruket som mindre effektivt än det statliga. Man skildrar rationaliseringar av enskild skogsindustri som uttryck för företagarnas bristande ansvar för sina anställda och gör gällande att staten, om staten finge större ägaransvar, skulle garantera att effektiviteten ökade och att riskerna för friställning av arbetskraft bleve mindre. Det utredningsresultat jag återgivit och de praktiska yttringarna av statens verksamhet i vårt mest socialiserade län, Norrbotten, tyder inte på att statligt ägande och statligt företagande ger större lönsamhet eller större anställningstrygghet. Trots statens ägardominans i Norrbotten har vi tyvärr landets högsta arbetslöshetssiffror.
Herr talman! Denna diskussion har väl redan varat tillräckligt länge, men jag kan inte underlåta att bemöta en synpunkt som herr Petersson i Gädd vik anförde. Han talade om en utredning som skulle ha bevisat att de statliga skogarna ger ett sämre resultat än allmänningsskogarna. Utredningen är till att börja med begränsad till att gälla en viss del av skogarna i Norrbottens län. Det är inte heller helt riktigt att säga att dessa ger ett sämre resultat. Det beror nämligen på vad man tar med i beräkningen. Jag tror att det var herr Stridsman som tidigare talade om trygghet i anställningen och menade att ett uttryck för tryggheten i anställningen var hur många skogsarbetartimmar man fick fram inom en viss ägarkategori. Men det är väl också fråga om att utnyttja årsarbetare, att ge de människor som arbetar i denna näring stadigvarande sysselsättning och trygghet för fortsatt anställning. Det viktiga är inte hur många tillfälliga arbetare man plockar in någon vecka per år — det kallar inte jag trygghet i anställningen. Jag tror att det är väsentligt att ta upp detta problem och göra klart för sig vad man menar med trygghet i anställningen och inte bara föra ett resonemang för resonemangets egen skull. Jag vill påstå att staten på ett helt annat sätt än de enskilda skogsägarna tagit hand om sin arbetskraft och ansvaret för den. Men självklart är det domänverket som i Norrbotten gjort sig av med de flesta skogsarbetarna, eftersom domänverket äger 53 procent av skogen i Norrbotten. Det är enkel matematik som man inte behöver diskutera. Jag tror inte att man, som herr Petersson gör, enbart av denna utredning skall dra slutsatsen att statens skogar sköts dåligt och att domänverket är en dålig skogsägare. Domänverkets affärer kan vi diskutera här, men de privata bolagens affärer får vi inte diskutera. När man alltså på denna grund fördömer staten som skogsägare, kastar man då inte ut barnet med badvattnet? Om man tycker att en person i statens tjänst har burit sig illa åt, så säger man att staten är en dålig företagare. Om en riksdagsman bär sig illa åt, menar herr Petersson att vi skall avskaffa demokratin då?

Herr talman! Herr Svanberg tog upp frågan om tryggheten i anställningen och nämnde att jag i mitt anförande hade jämfört antalet timmar. Det gjorde jag faktiskt inte. Min jämförelse byggde på den statistik som statistiska centralbyrån har publicerat. Det visade sig där att under februari — den månad när antalet sysselsatta är som högst — antalet sysselsatta hos kronan i skogslänen minskade med 1730 och i Norrbotten med 758. I privatskogsbruket kan man inte göra samma jämförelse med antalet sysselsatta, utan i stället räknar man antalet dagsverken per vecka. En sådan jämförelse visar att sysselsättningen i privatskogsbruket under samma tid ökade med 4 000 dagsverken per arbetsvecka.

Herr talman! Herr Svanberg föreföll besvärad av det jag anförde ur utredningens betänkande och ville lägga in andra ting än jag sade i mitt anförande. Jag har emellertid varit mycket noga med att i mitt anförande bara återge utredningens resultat och inte lägga in några egna värderingar eller bedömningar.

Herr talman! Till herr Petersson i Gäddvik skulle jag vilja säga att allmänningarna med skogsmark även tillhör kronan. Att med utgångspunkt i byggningabalken, som säger att allmänningarnas uppgift var att tillhandahålla vissa nyttigheter åt dem som saknade sådana, hävda att detta skulle gälla dem som har i mantal satt jord är en orimlig tolkning. Här kan endast civilrättsliga och privatekonomiska princi per ligga till grund. Allmänningarna ägs av kronan, men utnyttjandet tillkommer dem som icke äger skogsmark eller andra nyttigheter som de kan bru: ka. Vad gäller skogsmarken i Norrland trodde jag att norrlänningarna visste att den skogsmark som kronan äger i regel ligger långt från kusten i lägen som är mindre attraktiva. De privata tog för sig vad de önskade, eftersom kronan i äldre tider inte hade någon representant i länsstyrelserna i Norrland som kunde hävda kronans rättigheter. Det är därför det har blivit på detta sätt. Här har anförts statistik över sysselsättningen. Jag ber er tänka på vad man brukar säga om statistik. Att det omdömet i all synnerhet gäller för Norrland vågar jag påstå. Vi bör låta Norrland få möjligheter att leva, men förutsättningen för det är att staten träder till och ger människorna där uppe samma rätt till trygghet som vi här i Mellansverige och Sydsverige kräver.
Herr talman! Herr Stridsman fortsätter att åberopa det mycket olyckliga exempel han valde och säger att under en viss vecka sysselsättningen i enskilda skogar ökade, medan domänverket hade färre anställda. Detta är väl ett farligt bevis. Om antalet anställda i skogen har ökat de senaste åren, måste det antingen bero på att skogsbruket är mycket litet rationaliserat eller på att man inte förut har gjort några större uttag ur skogen men hade stora arbeten i gång just den vecka som den undersökning herr Stridsman åberopade gällde. Tryggheten i anställningen är inte en fråga om hur många tillfälligt anställda som arbetar i skogen en viss vecka. Tryggheten i anställningen gäller de människor som skall leva i Norrland år efter år, inte dem som kommer dit un der någon vecka och ägnar sig åt skogsarbete. | Per Petersson sade att jag verkade besvärad. Ja, jag är besvärad över hans sätt att mot bättre vetande tjata om detta exempel — jag tror han begriper detta bättre än han vill visa. Låt inte i blint partinit länets intressen komma i kläm! Jag tror att motsättningen oss emellan egentligen bottnar i det som herr Hedin sade med instämmande av andra, nämligen att människorna inte känner att de äger statens skogar och att de känner tillfredsställelse först när de äger enskild skog. Det finns 200 000 privata skogsägare, det bor 8 miljoner människor i Sverige, och det finns tusen och åter tusen anställda i skogsindustrin och i skogsbruket. Hur skall alla dessa kunna känna sig tillfredsställda? Det intresserar ni er inte för. Trivseln för de 200000 skogsägarna i landet är det enda som intresserar er.
Nej, herr Svanberg, detta är återigen en förenkling av problemet! Vi ser i mycket hög grad till effektiviteten och lönsamheten i skogsbruket. Om herr Svanberg hade haft tillgång till en annan utredning än den som Norrbottens läns landsting beställt och som hade givit ett annat resultat än denna, hade han säkert anfört uppgifter ur den. Sedan vill jag säga till herr Lundberg, att även vi norrlänningar vet att skogsmarken har olika lägen både i Norrland och på andra håll. Det vet också utredningsmännen som gjorde utredningen. Därför har jag varit angelägen att framhålla att de naturliga förutsättningarna för skogsbruket i det undersökta materialet var likvärdiga.
Herr talman! I den motion i vilken herr Svanberg står som första undertecknare tas frågan om anställnings tryggheten upp. Man måste då på något sätt belysa hurudan utvecklingen har varit inom den del av skogsbruket vars andel han vill öka, och man måste också belysa hurudan utvecklingen har varit i den del som han vill minska. Jag vet ingen annan metod att visa detta än att göra det med siffror. Om någon kan belysa utvecklingen på ett bättre sätt än med siffror, vill jag gärna vara med om en sådan jämförelse. Herr Svanberg säger att det måste föreligga något fel när privatskogsbruket visar ökad sysselsättning. Det felet beror på ait vi inte tidigare har haft tillräcklig avsättning. Nu däremot är en omfattande aktivitet i gång, och det är den aktiviteten som motionärerna vill stoppa.

Herr talman! Jag skulle vilja fråga, när centerpartiet blev storbolagens speciella advokat.

Det är tydligt att centerpartiet nu närmar sig moderata samlingspartiet mer än det närmar sig folkpartiet, och detta är en utveckling som vi bör uppmärksamma. Jag tror att norrlänningarna har ett intresse av att man verkligen gör någonting för att komma till rätta med problemet. Förhåller det sig så att herrarna inte vill det utan bara vill tala om att man skall göra någonting för Norrland, för man ju ett resonemang i det blå. Emellertid måste staten i alla fall ha respekt för grundlagen och ta tillbaka vad den äger. Låt Norrland få nyttja de resurser som vi har. Det vore mera tacknämligt, om man ifrån centerpartiets sida verkligen ville undersöka på vad sätt bondeskogarna, avvittringsskogarna, stödskogarna m.m. har kunnats tas ifrån de jordbruk som de var avsedda att stödja och inte stjälpa.

Herr talman! Låt mig med risk för att ytterligare skrämma herr Lothigius uttrycka min stora sympati för de motioner vi behandlar nu. Jag vill också uttala min tillfredsställelse över det utlåtande som utskottsmajoriteten står för. Reservanterna i utskottet finner för sin del motionärernas förslag ogrundade och tycker att förhållandena är bra som de är och hemställer att motionerna skall avslås. Jag kan inte dela reservanternas synpunkter. Förhållandena är inte alls bra som de är, och jag skall be att strax få återkomma till det. Låt mig först se litet på skogsbrukets situation av i dag. Det svenska skogsbruket arbetar och kommer att få arbeta i en stark konkurrens med andra exportländer såsom USA, Ryssland och framdeles även länder inom de tropiska och subtropiska klimatregionerna. Konkurrensen från substitutmaterial kommer att bli kännbar under kommande år. Men skogsnäringen bör trots allt kunna se framtiden an med en viss optimism. FAO:s prognoser över tillgång och efterfrågan på skogsprodukter visar bl.a. att Europas underskott av industrivirke kommer att öka från 30,8 miljoner kubikmeter år 1965 till 56 miljoner år 1980. Prognosen kan följas fram till år 2000, då underskottet uppskattas till cirka 120 miljoner kubikmeter. även om underskottet till väsentlig del kan bli fyllt från konkurrentländer och genom användning av substitut, bör det även framdeles finnas utrymme för den svenska skogsindustrins produkter på den västeuropeiska marknaden. Trots dessa optimistiska prognoser beträffande skogsindustrins framtid måste vi ändock konstatera att råvarukostnaderna har en avgörande betydelse för skogsindustrins lönsamhet. För Sveriges del är kostnadsläget jämfört med andra länders högst allvarligt. Därför måste speciella åtgärder vidtas för att sänka kostnaderna. Vinsterna finns att hämta bl.a. genom förbättrad planläggning, rationalisering och mekanisering. Den fortsatta mekaniseringen fram till en s.k. högmekanisering ställer ännu större krav på stora behandlingsytor och koncentrerade avverkningar än nuvarande avverkningssystem. Det är denna väg vi måste gå för att åstadkomma kostnadssänkningar eller, om man hellre så vill, undvika onödiga kostnadsstegringar. Dessa möjligheter motverkas av den stora ägosplittringen av skogsinnehavet i vårt land som däremot inte råder i våra konkurrentländer. Ägofördelningen av skogsinnehavet här i landet har man redogjort för här. Jag skall inte upprepa detta, men jag kanske bör tillägga, att tre fjärdedelar av antalet skogsfastigheter i enskild ägo har en total areal av högst 50 hektar. Ser man t.ex. på förhållandena i Jämtlands län, finner man, att 46 procent ägs av bolag, 11 procent av stat, kommun och kyrka samt att 43 procent är privatägt. Men de s.k. bondeskogarna utgörs av 11 000 fastigheter. Detta ger en bild av dagens och morgondagens besvärande ägosplittring. Det torde stå klart för var och en som något känner till förhållandena inom vårt skogsbruk att det redan nu och ännu mer i framtiden är helt omöjligt att bedriva ett rationellt skogsbruk till minsta möjliga kostnad med den nuvarande ägosplittringen. Detta är ett motiv för vidtagandet av åtgärder att eliminera ägosplittringen. Men även andra olägenheter uppstår vid den nuvarande ägofördelningen. Det är för alla bekant att skogsbruket och skogsindustrin är en konjunkturkänslig näringsgren. Detta medför att de enskilda skogsägarna under högkonjunkturer när rotpriserna är som högst är villiga att avverka, medan många vid en konjunkturnedgång med åtföljande sänkning av rotpriserna inställer avverkningarna. Därmed skapas betydande sysselsättningsproblem för skogsarbetskraften. Samtidigt uppstår problem med råvaruförsörjningen för skogsindustrin. Som exempel kan jag nämna att Jämtlands skogsägareförening sysselsatte avverkningssäsongen 1967— 1968 knappt hälften av den arbetskraft som sysselsattes föregående säsong. Förutom en besvärande arbetslöshet bland skogsarbetarna uppstod svårigheter med råvarutillförseln för skogsindustrin. Man kunde också i förra veckan i Östersunds-Posten läsa ett uttalande av disponent Erik Nilsson i Jämtlands skogsägareförening, att man ännu under många månader framåt hade svårigheter med att trygga råvarutillförseln till inlandsindustrin, detta på grund av brist på arbetskraft. Bristen på arbetskraft är en direkt följd av ett kortsiktigt handlande inom skogsbruket. Brist på arbetskraft blir en naturlig följd av de friställningar som företas vid lågkonjunkturer, varvid samhället måste ingripa med olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att trygga de friställdas sysselsättning. Vid en konjunkturuppgång kan man så att säga inte ta arbetskraften på hyllan, när man behöver den, som man gjorde förr — och att det inte längre är möjligt skall vi vara samhället tacksamma för. Om skogsbruket i framtiden skall kunna hänga med i konkurrensen om arbetskraft måste det bli en bättre planläggning som ger skogsarbetaren tryggare anställningsförhållanden. Detta är inte möjligt om bara drygt hälften av skogsinnehavet ingår i planläggningen, ty hur noggrant man än planlägger i skogsägarföreningar, inom skogsbruksområden och samverkansområden kan man inte under nuvarande förhållanden tvinga en skogsägare att avverka. Uppstår det en lågkonjuktur med sjunkande rotpriser, varvid skogsägare inställer avverkningarna, bortfaller dessa skogsägare i planeringen eller rättare sagt kullkastas hela planlägningen. Vi vet att skogsindustriföretag som äger de s.k. bolagsskogarna från sina marker täcker 30 procent av sin virkesförbrukning. Återstoden tillgodoses genom köp från privata marker och domänverket. Uppstår då en situation med inställande av avverkningar inom det privata skogsbruket innebär det betydande svårigheter med virkesförsörjningen. Detta kommer att göra sig än mer gällande i framtiden med en högre utnyttjningsgrad inom skogsindustrin och med flottningsnedläggningar som medför att lagringssituationen inom skogsbruket försämras. I en stor del av den privatägda skogen bedrivs ingen eller ringa skogsvård, ehuru det också finns exempel på god skogsvård. Följden blir att markens produktionsförmåga inte tillvaratas på ett tillfredsställande sätt. Vissa skogsägare, populärt kallade trottoarbönder, har sin utkomst på annat håll och låter sin skog stå orörd som ett reservkapital. Följden blir ofta att överårig skog får stå orörd varvid ingenting produceras, medan det på andra håll avverkas utvecklingsbar skog, ofta högproduktiv, för att trygga råvarutillförseln. Därigenom gör vi varje år stora nationalekonomiska förluster. Markens produktionsförmåga måste utnyttjas optimalt, och det går knappast med nuvarande ägoförhållanden och med nu gällande bestämmelser i skogsvårdslagen. De missförhållanden som jag här nämnt är mycket besvärande för skogsbruket och kan knappast inom Ööverskådlig tid rättas till på frivillighetens väg. Man får räkna med ingripande tvångsåtgärder i en eller annan form, om vi skall kunna bedriva ett högeffektivt skogsbruk. Man kan naturligtvis diskutera olika alternativ därvidlag, t.ex. inrättande av <gemensamhetsskogar, tvingande formuleringar i skogsvårdslagen, överförande av skogen på betydligt färre ägare eller överförande av skogstillgångarna i statens ägo 0. s. Vv. Innan jag slutar vill jag också beröra några synpunkter som här framförts. Herr Stridsman drog fram en något underlig statistik över sysselsättningen, räknad i antalet dagsverken per vecka. Men, herr Stridsman, vi representanter för skogsarbetarkåren är glada om vi slipper den statistiken. Det är nämligen just den otrygghet vi mött i det privata skogsbruket och ryckigheten i sysselsättningen där som vi reagerar mot. Antalet anställda räknat i dagsverken per vecka säger oss ingenting. Under lågkonjunkturer har det varit mycket vanligt inom skogsbruket att friställa arbetskraft. Det har man gjort inom bolagsskogarna, i någon mån också inom domänverket, men i största utsträckning inom det privata skogsbruket. Om ni inte tror mig i det fallet kan jag hänvisa till Skogsarbetarnas erkända arbetslöshetskassa. Där har man gjort exakt samma erfarenheter som jag själv. Det är helt klart att det privata skogsbruket inte har kunnat tillvarata skogsarbetarnas intressen under lågkonjunkturer. Jag är helt införstådd med skogsägarföreningarnas svårigheter därvidlag, och jag har träffat representanter för skogsägarföreningarna som gjort allt vad de kunnat för att övervinna svårigheterna. Men de har helt enkelt varit bundna av skogsägarnas vilja att avverka. De må vara aldrig så inställda på att lösa problemen, de kan ändå inte göra någonting om skogsägaren inställer avverkningen. Herr Stridsman hade också svårt att förstå att ägandeförhållandena inte är bra som de är. Jag hoppas att jag med detta anförande har fått herr Stridsman att förstå att det inte är bra. Men jag är övertygad om att herr Stridsman visste det och att det är andra intressen som gör ait han ställer sig ovetande i dessa frågor. Det måste stå fullt klart för var och en, att om vi skall kunna driva ett expansivt skogsbruk måste ägandet koncentreras. Om detta sedan skall åstadkommas genom att skogarna överföres i statlig eller enskild ägo får vi väl diskutera. För min del föredrar jag statligt ägande. Herr Larsson i Umeå ondgjorde sig sedan över att statlig skogsmark lägges till 0-områden. Jag tycker inte det finns någon anledning att ondgöra sig över det. Herr Larsson vet lika väl som jag var stora delar av domänverkets skogsmark nu ligger. De ligger i de regioner där de stora 0-områdena finns. Precis samma förhållande skulle ha inträtt om marken hade innehafts av andra ägare. Herr Lothigius sade att vi inte skall riva sönder ett system som är vår styrka. Jag vill tvärtom säga att vi i den situation vi nu har bör försöka skapa ett system, som kan ge oss styrka att bedriva ett expansivt skogsbruk. Reservanterna har nu vänt sig mot att motionärernas yrkande skall hänvisas till skogspolitiska utredningen. Varför är man rädd för att framföra dessa tankegångar till skogspolitiska utredningen? Denna utredning skall ändå inte bestämma hur ägofördelningen i framtiden skall se ut i vårt land, utan den skall bara utreda den aktuella situationen och försöka klargöra hur den kan redas ut. Sedan skall riksdagen ta ställning till dessa frågor. Jag kan inte förstå att det skulle ligga någon fara i att hänskjuta frågan till en utredning.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

Herr talman! Herr Lindberg gjorde sig skyldig till en direkt felaktighet, och man kanske kan förstå att han som jämtlänning tog ett exempel från de jämtländska skogarna, av vilka 5 procent är kronoskogar. Jag har erfarenheter från Västerbotten, där kronoskogarna utgör 32 procent. Det är ett obe stridligt faktum att de 0-områden som domänverket skapar ligger öster om de skogsmarker där det görs stora avverkningar både på allmänningar och på privata ägor. I frågan om vilka som skapat 0-områden vill jag säga att det statliga ägandets företrädare går betydligt bryskare fram än Övriga skogsägare, både bolag och enskilda personer. Det finns anledning att ta upp detta förhållande för att en falsk historieskrivning inte skall stå oemotsagd.
Herr talman! Jag måste lägga till rätta en del av vad herr Lindberg sade. Hela hans anförande bygger på träfackens prognos och synpunkter på läget, men vi vet också att deras utredning icke till alla delar har accepterats av de skogssakkunniga på detta område. Herr Lindberg gör gällande att kostnaderna för rundvirket är höga i Sverige i förhållande till vad som gäller i andra länder. Han kan emellertid vara övertygad om att våra kostnader för rundvirket inte blir högre än t.ex. i Canada, eftersom vårt skogsbruk har en helt annan struktur. Kostnaderna i Canada stiger mer och mer för varje år, allteftersom man där allt efter hand hämtar virke från inlandet och för detta ändamål måste bygga nya stora vägar. Vi har en annan struktur med ett uppbyggt vägnät inte minst i södra och mellersta Sverige, vilket gör det möjligt att driva skogsbruket under andra förhållanden och med mindre enheter. Det är vidare helt felaktigt att säga att markens produktion inte utnyttjas optimalt i det svenska skogsbruket. Det är fullt bevisat att markens möjligheter inom det enskilda skogsbruket utnyttjas mer optimalt. Man har från skogsindustrin dessutom uttalat att man inte tycker att denna fråga skall överlämnas till skogspolitiska utredningen. Det är bara LO som för fram denna synpunkt. Man litar alltså inte på vad fackmännen har att säga i detta sammanhang utan tar bara hänsyn till vad LO anser.

Herr talman! Mitt anförande byggde inte alls, herr Lothigius, på träfackens utredningsavdelnings utredning utan på egna erfarenheter som jag har gjort i skogsbruket. Och jag törs garantera att de synpunkter jag har framfört här när det gäller markarronderingen och nödvändigheten av att skapa större brukningsenheter delas av samtliga som känner till skogsbruket — det gäller åtminstone även en del av representanterna för det privata skogsbruket. Det är bara när man kommer till frågan om hur ägofördelningen skall lösas som synpunkterna inte längre överensstämmer. Då det gäller utnyttjandet av markens produktionsförmåga skall jag be att få hänvisa till situationen i Jämtlands län. Enligt riksskogstaxeringen utgör länets skogsmarksareal 2,55 miljoner hektar och det totala virkesförrådet 230 miljoner skogskubikmeter. Den årliga tillväxten är 6,6 miljoner skogskubikmeter och den årliga avverkningen 3,8 miljoner skogskubikmeter. Kan det då sägas att marken utnyttjas maximalt? Dessutom uppvisar åldersklassfördelningen en mycket ogynnsam bild, om man jämför med normalskogen. Det råder ett stort underskott i de yngre åldersklasserna och ett stort överskott av gammal skog med nedsatt tillväxt. Kalmarksarealen utgör för närvarande ca 7,6 procent av den produktiva skogsmarksarealen, och den är avgjort för stor. Till denna siffra skall också läggas siffran för nedlagd åker, som lantbruksnämnden i länet inte beräknar skall återgå till jordbruksproduktion och som enligt skogsvårdslagen räknas som skogsmark. Jag anser att jag har full täckning för mitt påstående att man inte utnyttjar markens produktionskapacitet tillräckligt. Till herr Larsson i Umeå vill jag säga att jag givetvis inte kan diskutera enskilda fall som jag inte känner till. Men om ett 0-område ligger längre österut än andra områden, där skogsbruk bedrivs, så säger detta ingenting om den aktuella 'situationen, ty det kan vara höjdläget som är avgörande.

Herr talman! Jag skall inte polemisera mot herr Lundberg. Låt mig bara påpeka att herr Lundbergs resonemang rör sig i tiden före storskiftet — då varken herr Lundberg eller centerpartiet var uppfunna! Det finns alltså ingen anledning att gå närmare in på herr Lundbergs resonemang. De synpunkter som framförts här i debatten och i motionerna från socialdemokratiskt håll gör att jag ställer frågan vart man egentligen vill komma. Vill man främja samhällsekonomins utveckling eller görs dessa framstötar för den allmänna <socialiseringens egen skull? Jag tror faktiskt att det förhåller sig på det sistnämnda sättet — det kan i varje fall inte gälla omsorgen om en god utveckling av samhällsekonomin. Om vi gör en jämförelse mellan det ekonomiska resultatet för domänverket — alltså för de statliga skogarna — och för bondeskogsbruket, så finner vi att det senare ligger skyhögt högre. Domänverket har självt redovisat ett siffermaterial, enligt vilket överskottet år 1955 var 10:40 kr., 1960 7:30, 1965 3: 75 och 1967 mindre än en krona. Det fanns även områden där siffran sjönk till under 0, d.v.s. gick där med förlust. Det är klart att utbytet i södra delen av Sverige är något gynnsammare, men det ligger ändå väsentligt lägre än vad det enskilda skogsbruket kan prestera. Kom dessutom ihåg, herrar motionärer och socialdemokrater, att domänverket inte betalar någon skatt till staten. I de områden där domänverket har sina revir utgår ofta endast garantiskatten till kommunerna. Man kan sålunda säga att det härvidlag ur samhällsekonomisk synpunkt inte är någon fördel att ändra ägarbalansen till förmån för domänverket. Det skulle i stället vara till väsentlig nackdel. Jag tror inte heller att det kan vara för lösandet av avsättningsproblemet i Norrland som motionen tillkommit. Domänverket självt säger detta i en redovisning av ersättningsfrågan: »Enligt virkesbalansutredningen är den norrländska skogsindustrin numera så utbyggd att den vid fullt kapacitetsutnyttjande har behov av allt det virke ett uthålligt skogsbruk i Norrland kan producera.> Det är sålunda väl tillvarataget även på detta område. Det enskilda skogsbrukets rationalisering är också väl framme. Det kan i alla avsnitt tävla både med domänverket och storskogsbruket. Vi har våra skogsbruksområden, där de enskilda skogsägarna är anslutna, och på detta sätt kan skogsdrivningarna i de små och dåligt arronderade områdena utan tvekan drivas helt efter moderna storskogsbruksprinciper. Jag kan hålla med herr Lindberg då han säger att man bör vidta åtgärder mot ägosplittringen. Vi inom centerpartiet har under många år kämpat för detta. Men hur är det? Det var socialdemokraterna som medverkade till att genomdriva jordförvärvslagens upphävande, varigenom det blir möjligt för vem som helst att kunna konkurrera, om en enskild skogsägare anser sig behöva mera skog för rationell ordning på sitt skogsområde ur arronderingssynpunkt. Vem som helst kan konkurrera. Inte minst staten är härvidlag den stora köparen som konkurrerar utan hänsyn till priser. Här skulle man kunna ge en mängd olika exempel som visar hur staten köpt undan för enskilda skogsägare genom att betala långt över ett rationellt pris. Ur sysselsättningssynpunkt kan man säga att den metod som domänverket i dag använder i varje fall inte främjar den jämna sysselsättningen. Domänverket avverkar stora områden på en gång inom ett revir. Följden därav blir en febril verksamhet med sysselsättningstillfällen under något år, men sedan tar det nära nog en mansålder innan man kan återkomma med nya avverkningar. Detta skapar inte någon jämn sysselsättning. Detsamma är förhållandet med reviren som organisation, som har rationaliserats så, att de i dag är lokaliserade till några få områden i landet. Socialdemokraterna klandrar bolagen för deras skogsinnehav. Jag har ingen anledning att blanda mig i den debatten, men jag vill än en gång erinra om vad som hänt efter jordförvärvslagens tillkomst. Genom den har i alla fall regeringen och det socialdemokratiska partiet — det vill jag påpeka inte minst för herr Lundberg — medverkat till att bolagen, bl.a. Graningeverken som har nämnts förut, fått väsentligt lättare att förvärva skogsmark än tidigare. Det jordbruksbeslut som fattades år 1967 innebar att man skulle söka åstadkomma en rationalisering av det svenska jordbruket. Så långt var vi överens. På grund av att skogen inte kunde komma med i bilden blev 1967 års jordbruksbeslut emellertid en halvmesyr. Det går inte att rationalisera jordbruket i dess helhet, eftersom arronderingsförhållandena är sådana i vårt land att skogen är insprängd i jordbruksmark. Får man inte tillfälle att tillföra ett jordbruk skog i rationaliseringssyfte, kan man inte heller göra en fullständig rationalisering. När det har väckts motioner i detta ärende — om skogskompletteringar, om bildande av familjeskogsbruk o.s.v. — har jämt och ständigt det argumentet återkommit att man inte kan ta upp sådana förslag innan den skogspolitiska kommittén har presenterat sitt betänkande, och det är ofta riktigt att man inte kan göra någonting under pågående utredning. Nu föreslår motionärerna att skogspolitiska kommittén skall ta upp till prövning också detta stora frågekomplex om ägarfördelningen inom skogens område, vilket skulle betyda att skogspolitiska kommittén får arbeta och verka kanske i fem år till, innan vi kan få se ett resultat. Under tiden finns det inga möjligheter att åstadkomma en riktig och ändamålsenlig jordbruksrationalisering i vårt land. Jag anser, liksom Sveriges Skogsägares riksförbund, att det är överflödigt med en sådan utredning, eftersom det är klart utrett hur ägarförhållandena ser ut. Det innebär dessutom ett allvarligt avbräck i arbetet för en sund och riktig fortlöpande rationalisering av det svenska jordbruket. Det har anförts exempel från utlandet på hur förhållandena ter sig där staten är en stor skogsägare. Man kan också hämta andra exempel från utlandet. Det finns länder som har gått en annan väg än den som de socialdemokratiska motionärerna och utskottsmajoriteten är inne på. I stället för att överföra mer skog till staten söker man åstadkomma en överflyttning av skogen från staten till enskilda markägare. Man har nämligen ansett att detta är mer ändamålsenligt och ger större utbyte sett ur nationalekonomisk synpunkt. Jag vill bara erinra om vad jag tidigare har sagt om det ekonomiska resultatet av domänverkets verksamhet och dess följder för sysselsättningen. Jag vill understryka att om det utskottsförslag som föreligger med anledning av de socialdemokratiska motionerna vinner gehör, kommer det att medföra en försening av en sund och riktig jordbruksrationalisering i vårt land, som vi dock alla har varit överens om. Jag är förvissad om att motionerna har ett annat syfte än vad förespråkarna för dem i dag har framfört. Til syvende og sidst är det nog ett försök att åstadkomma en förutsättning för att skogen i ökad utsträckning skall kunna överföras i statens ägo. Man kan kan ske säga att det är ett led i försöken att realisera det socialdemokratiska partiprogrammet om socialisering av skogen.

Herr talman! De som förrättade storskiftet var också, herr Persson i Heden, skyldiga att följa svensk lag och svensk grundlag — det gjordes inte undantag för någon del av landet. Eftersom tiden är knapp vill jag rekommendera herr Persson i Heden att läsa >Underdånigt betänkande afgifvet av komitén för utredande av frågan ”huruledes den sjelfegande jordbrukande befolkningens ställning i Norrland och Dalarne må kunna vidmakthållas och stärkas och jordbrukets utveckling i nämnda landsdelar befrämjas”». Bland undertecknarna av betänkandet finns L. Douglas, J. Berlin, J. Bromée, H. Claéson, M. v. Feilitzen och Frans Kempe. Om herr Persson i Heden vill öka sitt vetande genom att läsa igenom det betänkandet får han svar på en hel del frågor. Jag skulle givetvis önska att han läste några fler betänkanden, men tyvärr är han väl betänksam mot att läsa betänkanden som skrivits av i huvudsak borgerliga representanter.

Herr talman! Med viss risk att även jag skall bli rekommenderad att läsa någon bok skall jag ändå ta tiden i anspråk ett par minuter. Riksdagsmän brukar ju ofta ursäkta sig när de förlänger en debatt som har hållit på länge, men det gör inte jag, herr talman, eftersom jag anser att denna debatt är så viktig och belyser var skiljelinjen går i svensk politik. Jag säger detta eftersom det i dag finns ganska många som påstår att det inte finns någon skiljelinje. Att socialisera eller att inte socialisera, det är frågan. Det var bl.a. herr Svanberg som med en fornulering fick mig att begära ordet. Herr Svanberg gjorde nämligen vad socialdemokrater plägar göra när de argumenterar för ett socialiseringsförslag: de förnekar bestämt att det är fråga om socialisering. De frågar i stället irriterat: Varför tala om socialisering? Varför göra detta till en ideologisk debatt? Varför inte tala om förslaget sor en praktisk fråga — det är ju vad det är? Javisst, herr Svanberg, vi känner igen den taktiken; den är inte ny. Inte heller är den riktigt hederlig. Varför vågar ni inte tala klarspråk? Det står ju i våra handlingar att motionen gäller ägandeförhållandena inom skogsnäringen och att utredningen skall göras i syfte att öka samhällets innehav av skog. Varför vågar ni inte meddela svenska folket, att ni nu skall socialisera den svenska skogen? Men taktiken är som sagt inte ny, och jag tycker därför att denna debatt bör tillföras några citat. Debatten går längre tillbaka än till 1938, om vi nu skall fördjupa oss i historia, herr Lundberg. Men jag skulle vilja påminna om vad dåvarande handelsministern Sköld sade 1938: »Talaren ville erinra om att en mängd av de förslag som framkomma, bära socialistisk prägel även om detta icke direkt affischeras. Gruvlagen exempelvis är ett bevis härpå. Själv hade talaren framlagt förslag om samhällelig kontroll över elektricitetstaxorna. Så genomföres socialismen stegvis utan att man tänker därpå.» Sedan kan man gå fram till 1942 och citera vad Georg Branting skriver i Socialistisk samhällssyn: »Låt oss genomföra socialiseringen på en omväg utan att alls röra vid äganderättens yttre skal! Låt oss undvika att såra människornas inrotade ”respekt för äganderätten! Låt för all del ägarna förbli ägare! Vi kan ändå så småningom genom allehanda äganderätten kontrollerande och inskränkande välfärdsoch sociallagstiftning få fram det samhällstillstånd, som vi eftersträvar! Så skulle vi alltså kunna växa in i socialismens samhälle, så fint och omärkligt, att det knappast märktes —— — och undvika obehagliga strider på liv och död.» Så uttryckte man det då. Hur uttrycker man sig i dag? Jo, exempelvis som herr Svanberg, vilken säger att detta inte alls är en ideologisk debatt, att det inte alls är fråga om en socialisering, utan att detta är en rent praktisk fråga. Hur uttrycker sig andra socialdemokrater? Vi kan erinra oss hur Gunnar Sträng för en tid sedan uttryckte sig i Katrineholm, där vi återigen fick höra vilken taktik det är som socialdemokratin använder. Så här lät det då: >»Av gammalt har jag den uppfattningen att man skall socialisera när det är nödvändigt att göra det, men man skall inte prata om det på gator och torg. Varje gång vi socialiserar vidgar vi vårt inflytande utan att tala så mycket om det.» Detta, ärade kammarledamöter, är alltså taktiken. Jag tycker att det vore bättre om man använde klarspråk och talade om att det är meningen att socialisera den svenska skogen.
Herr talman! Menar herr Wennerfors att Kristofers landslag från 1440-talet var ett socialistiskt verk? Det upprepades på 1600-talet och i 1734 års lag, och det finns kvar i grundlagen än i dag. Jag vill då fråga herr Wennerfors, som ju sysslar med folkupplysning, om han menar att grundlagen, som ju ändå har kommit till under ett borgerligt skede, är socialism? Om grundlagen är socialism, så har vi medverkat härtill allesamman, eftersom vi inte ändrat grundlagen i detta avseende. I varje fall kan inte socialdemokratin ta åt sig äran av den socialiseringen; grundlagen tillkom ju långt innan någon socialdemokrat hade tagit säte i Sveriges riksdag. Därför förstår jag inte herr Wennerfors i detta sammanhang. Vad Sköld sade 1938 skall jag inte gå in på. Men försök komma ihåg att jag endast har hävdat att riksdagen, olika ämbetsverk, regeringen och länsstyrelser skall följa grundlagen. Något annat har jag inte sagt. Om man vill kalla detta socialism, så må det vara hänt. Men socialdemokratin har ändå inte varit så aktiv på detta område som man var förr i tiden; kom ihåg hur mycket som togs tillbaka av t.ex. Karl XI. En så omfattande socialisering har ingen senare vågat sig på. Vad som är ännu märkligare är att adeln uttalade att man tagit marken och skrivit förfalskade handlingar. Det hade också lämnats kvitton på mottagna pengar utan att några pengar lämnats. I den situationen sade man sig att det var riktigt att staten tog tillbaka vad den orättmätigt gått miste om. Herr Wachtmeister vet att en av hans förfäder var den drivande kraften vid det tillfället.
Herr talman! Jag har självfallet inte samma resurser när det gäller att låna ut böcker som herr Lundberg, men jag tror ändå att jag skulle kunna låna honom ett par stycken t.ex. om smygsocialisering. Jag skulle vara mycket glad om jag kunde medverka till att hedersmannen och väl i någon mån socialisten herr Lundberg fick sista ordet i denna debatt. Jag är nöjd om jag får det näst sista.
Herr talman! Herr Lundberg har här sin vana trogen demonstrerat sin otroliga beläsenhet. Herr Lundberg har av vår Herre begåvats med en oerhörd receptivitet. Men jag undrar om vår Herre lämnade med någon bruksanvisning. Det gjorde han bestämt inte. Om herr Lundberg tar och sätter sig in litet grand i reduktionens historia så kommer han att finna att staten icke återtog den egendom som hade förlänats av framför allt drottning Kristina i avsikt att besitta den för alltid. Reduktionskommissionen såg till att den egendomen ganska snart kom ut igen, eftersom man redan då var på det klara med att staten icke hade möjligheter att förvalta egendom på det ändamålsenliga sätt som den privata företagsamheten hade. Det är det vi försöker lära er i dag.

Herr talman! Den nu senast förda debatten visar att skogens öden skiftat genom århundradena. Det kommer de väl att göra också i framtiden. Motionärerna vill bidra till detta på det sättet att man vill öka statens ägande. Det är ju ett faktum att all skog i dag har ägare. Motionärerna riktar sig mot de enskilda ägarna. Med undantag av herr Lindberg har man ändå inte kritiserat dem så hårt. Man för en ganska underlig argumentering. Utskottsrepresentanterna och motionärerna har i första hand kritiserat industriskogsbruket. Herrar Lundberg och Lindberg har emellertid — om än i mindre utsträckning — vänt sig mot de enskilda. Herr Lundberg riktade sig mot Norrlandsbänken och uttalade sig på ett sådant sätt, att man skulle kunna säga att farbror Lundberg förmanade. Hans historieskrivningar kan vara uttryck för stor beläsenhet, och man vill gärna tro den, även om man nog först vill gå till källorna. Jag tror att herr Lundberg har missförstått detta med privat ägande och enskilt ägande — fysiska och juridiska ägare. Herr Lundberg frågade nämligen, när centerpartiet blivit advokat för bolagen. Det kan han fortsätta att fråga ännu en tid, men det finns ett enkelt svar, nämligen att centerpartiet inte är någon advokat för bolagen. Jag kan däremot ge herr Lundberg ett tips om när han för första gången blev advokat åt bolagen — det var den dag då riksdagen beslutade om den nya jordförvärvslagen, som gör bolagen — även Graningeverken som herr Lundberg talade om här när han hänvisade till en stor bok — till prioriterade förvärvare. Det var inte länge sedan socialdemokraterna röstade för en lag som gör bolagen till prioriterade ägare framför enskilda, fysiska personer. Dessa enskilda personer är ju en förutsättning för kooperationen på detta område. Utan enskilda skogsägare är producentkooperation på skogsområdet inte möjlig. Flera talare har harangerat skogskooperationen för dess insatser men samtidigt inriktat sig på att minska och misstänkliggöra den ägargrupp som i dag är den mest progressiva. Detta är sannerligen en förbryllande argumentering, och jag kan inte underlåta att så här i debattens slutskede ta kammarens uppmärksamhet i anspråk för att påpeka denna inkonsekvens i argumenteringen. Socialdemokraterna har stiftat en lag som leder till ökat ägande för de bolag som de själva kritiserar i utskottsutlåtandet och motionen och här i debatten och de vill minska ägandet för den grupp som är mest progressiv i dag. Herr Ekström anförde kritik mot ett uttalande i remissyttrandet från Skogsägareföreningarnas riksförbund, «att samhället generellt sett bör medverka till en så effektiv produktion på detta område som möjligt. Jag tycker att detta helt naturligt måste vara samhällets uppgift såväl när det gäller enskilt skogsbruk som statens företag och det s.k. industriskogsbruket. Sveriges skogsbruk framstår vid en internationell jämförelse som mycket effektivt. Vi konkurrerar med Canada och med USA, som i stor utsträckning — det gäller i varje fall Canada — bedriver ett exploaterande skogsbruk utan att i varje fall ännu ha några nämnvärda reproduktionskostnader. Hit till Sverige kommer den ena studiedelegationen efter den andra från dessa länder för att studera vårt skogsbruk och inte minst skogsvården, som man måste ta itu med i dessa andra delar av världen. Den skogsindustri som finns på andra sidan Atlanten har förmodligen haft en lika hård känning av lågkonjunkturen som någonsin vårt lands skogsindustri har haft, trots att man i USA och Cana da haft jämförelsevis små kostnader för skogsproduktionen. Vårt lands skogsbruk har emellertid stått sig bra i konkurrensen trots skogsvårdsoch reproduktionskostnader. Det är helt klart att de privata skogsägarna lika väl som alla i vårt samhälle vill skapa trygga arbetsförhållanden. Då vill jag fråga motionärerna, om de vill understödja de enskilda skogsägarnas strävan att göra detta möjligt. Den som känner förhållandena i de bygder det gäller här vet att sysselsättningsproblemet är svårast i områden där domänverket och skogsbolagen är de största skogsägarna och att sysselsättningen är minst problematisk där de privata skogsägarna är den största ägargruppen ofta i kombination med jordbruk. I Västerbottens inland önskar kommunalmän, oavsett politisk uppfattning, att kommunerna eller enskilda eller allmänningsskogar borde få förvärva domänverkets skog för att få till stånd avverkning i 0-områdena som domänverket har dragit sig ifrån. Ett faktum är att såväl enskilda skogsägare som skogsallmänningar avverkar på 0-områden där domänverket inte har någon avverkning. Detta är ett faktum som inte kan vederläggas. Nu har regeringen lagt fram ett s.k. Norrlandspaket, som bl.a. innebär att särskilda bidrag skall utgå till reproduktionsåtgärder — kanske till röjning men framför allt till markberedning och plantering. Det enskilda skogsbruket har under den korta tid som man har haft på sig medverkat till att sådana åtgärder skall komma till stånd. Vad har domänverket gjort? Kanske motionärerna eller utskottsmajoritetens representanter i dag kan förekomma statsrådet och svara på min enkla fråga, vad domänverket har gjort för att åstadkomma ökad avverkning på de skogar som det främst gäller här. Motionärerna har inte uttalat någonting i det avseendet. Herr Lindberg angriper ganska hårt de enskilda skogsägarna när han säger att de missköter sin skog och att det behövs särskilda tvångsåtgärder. En utredning har försökt ta reda på vad som är sanning i det fallet. Utredningen är nu några år gammal, men jag tror inte att förhållandena har ändrats särskilt mycket. Utredningen säger att det inte är möjligt att ställa upp några objektiva kriterier för att avgöra, om den ene skogsägaren är sämre än den andre. Vad har herr Lindberg för objektivt bevis för att hans resonemang är riktigt? Herr Lindberg säger också att det enskilda skogsägandet medför en ryckighet i sysselsättningen. Ja, det har varit så hittills, därför att skogsägarna inte haft egna fabriker. I varierande konjunkturer har köpen från skogsägarna varit en buffert som bolagen har använt för att få lagom stor tillförsel av råvara till sina fabriker. Här har nu de enskilda skogsägarna försökt få en ändring till stånd genom att upprätta egna fabriker, en verksamhet som har berömts av regeringsledamöter, t.ex. förre statsministern Erlander, finansminister Sträng m.fl. Jag vill fråga motionärerna, om det finns någon annan skogsägargrupp i vårt land som under senare år har gjort så mycket för sysselsättningen inte bara i Norrland, utan även i södra Sverige, som gruppen av enskilda skogsägare. Det skulle förvåna mig om motionärerna kunde visa på någon annan sådan grupp. Faktum är nämligen att de enskilda skogsägarna idag är den mest expansiva gruppen. Vi försökte på sin tid åstadkomma en industri i Västerbottens inland, i Storuman. Vem var det då som drog sig ur? Jo, det var domänverket. De enskilda skogsägarna i området genom skogsägarföreningarna, skogsallmänningarna och kommunerna var med på noterna, men domänverket drog sig ur. Det finns inget belägg hittills för att staten är ett särskilt gott föredöme på detta område, men detta konstaterande hindrar inte att staten bör ha skogsindustrier. Vi inom vårt parti har sålunda inte velat vägra ASSI bidrag eller andra förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Efter vad som nu förljudes skall ASSI ytterligare utvidga verksamheten i Norrbotten, och förmodligen kommer man då att begära lokaliseringsstöd. Det tycker jag att ASSI bör få. Jag vill emellertid påpeka — inte som en kritik, utan bara som ett konstaterande — att ASSI inte har givit någon avkastning. Aktiekapitalet borde avkasta åtminstone 20 miljoner kronor. Under rådande omständigheter har jag dock ingen anledning att kritisera detta, eftersom syftet ju är att upprätthålla sysselsättningen. Herr talman! Jag tycker att samhället bör i enlighet med SSR:s remissyttrande se till att även skogsindustrin får goda förutsättningar att utvecklas och att skogsindustrin bör få bedrivas liksom hittills både i industriskogsbrukets och kooperationens form och i statlig regi. Och det kommer ju att finnas början till en effektivare hantering på den statliga sidan, sedan riksdagen förmodligen snart skall besluta om en även för detta område mera anpassad företagsform.

Herr talman! Jag beskylls av herr Nilsson i Tvärålund för att ha angripit det privata skogsbruket hårt. Det är kanske riktigt, men i så fall har jag fullt fog för att göra det. Som representant för skogsarbetarkåren kan jag intyga, att vi har dystra erfarenheter från det privata skogsbruket. Vi har ofta hamnat i konjunktursvängningar, där de anställda inom det privata skogsbruket drabbats av arbetslöshet i större ut sträckning än de anställda hos skogsbolagen och framför allt hos domänverket. Herr Nilsson säger vidare att jag har påstått att skogsägarindustrin som sådan skulle ge upphov till ryckighet i sysselsättningen. Jag har aldrig gjort detta. Jag har inte berört industrisidan i mitt resonemang, utan jag har tagit upp frågan om skogsbruket som sådant och uppdelningen av skogen i små privatägda enheter. Det är denna som medför ryckigheten. Hur stark vilja man än har inom skogsägarrörelsen att undvika en sådan situation så bemästrar man helt enkelt inte förhållandena genom att man inte kan tvinga skogsägarna att göra avverkningar, när de inte finner det gynnsamt. Vad beträffar domänverkets roll i fråga om en utbyggnad av skogsindustrin i Västerbottens inland så kunde inte domänverket garantera de kvantiteter virke som behövdes för att driva företaget. Men det var väl inte detta som fällde avgörandet, utan AMS och kanslihuset fann det orealistiskt att bygga en fabrik med 40 000 tons årsproduktion. Det är ett bedömande som alldeles säkert delas av alla experter inom skogsindustrin. I fråga om sysselsättningsansvaret måste jag också ta domänverket i försvar. Domänverket har nämligen gjort åtskilligt för att bereda alternativa sysselsättningar åt de människor som friställts. Det har också under de senaste åren bedrivits ganska omfattande beredskapsarbeten i domänverkets regi. Domänverket har sålunda visat ett betydligt större ansvar för arbetskraften än skogsnäringen i övrigt har gjort. Jag anser att det privata skogsbruket har över huvud taget visat ett så dåligt ansvar för de skogsanställda, att enbart den omständigheten kan åberopas som ett skäl för socialisering av skogsägandet. Låt mig emellertid påpeka att jag i mitt förra anförande framhöll, att jag kan diskutera även andra former. Man behöver inte absolut ändra på ägandeförhållandena, men det måste införas tvingande bestämmelser som gör det möjligt att bedriva ett effektivt skogsbruk i framtiden.
Herr talman! Tillåt mig först att ändra ett misstag i mitt förra anförande, jag åberopade herr Ekström, men det skulle naturligtvis vara herr Haglund. Herr Lindberg menade att så länge det finns ett privat skogsägande kvarstår ryckigheten inom skogsbruket. Innebär detta att herr Lindberg helt och hållet vill avskaffa enskilt skogsägande? Det skulle vara mycket intressant att få ett upplysande svar. Vidare anser herr Lindberg att domänverket är ett föredöme då det gäller att bereda arbetskraften sysselsättning. Jag vill emellertid påpeka att do-, mänverket först för två år sedan började tillåta beredskapsarbeten i sina skogar. Efter många interpellationer och motioner från vårt håll gick domänverket till sist med på att statens skogar skulle få användas för beredskapsarbeten. Det skulle vara intressant att få veta vilka åtgärder som nu vidtas för att upprätthålla sysselsättningen i statens skogar. Man kommer inte, herr Lindberg, från det faktum att de största sysselsättningsproblemen finns inom de områden där domänverket och bolagen äger mycket stora skogar. Detta bl.a. beror på att bolagen liksom också domänverket vägrat småbrukarna arbete. För dem har man mig veterligt inte gjort särskilt mycket, tvärtom. Här har det enskilda skogsbruket fått träda in för att bl.a. tillhandahålla beredskapsobjekt, medan bolagen och domänverket så sent som för två år sedan inte kunde erbjuda något sådant arbete.

Herr talman! Jag ber att få påpeka att jag inte har talat om domänverket som något föredöme, utan jag har bara sagt att domänverket tagit det största ansvaret för sina anställda. Skillnaden får herr Nilsson i Tvärålund själv försöka avgöra. Herr Nilsson hävdar att privatskogsbruket fått träda emellan för att kratsa kastanjerna ur elden efter bolagsskogsbruket och domänverket. Jag ber att få påminna om vad jag sade i mitt tidigare anförande. I Jämtlands län, där det privatägda skogsbruket utgör 43 procent, sysselsattes säsongen 1967— 1968 inom Jämtlands skogsägareförening knappt hälften av den arbetskraft som sysselsattes under den föregående avverkningssäsongen. Kan jag på ett klarare sätt belysa ryckigheten inom privatskogsbruket? De privata skogsägarna har för att bereda sysselsättning uppoffrat sig — såsom herr Nilsson uttryckte det — genom att erbjuda beredskapsarbeten. Nej, det är inte de privata skogsägarna som »uppoffrat» sig i detta sammahang, utan staten som betalat mellanskillnaden mellan priserna på den öppna marknaden och de genom beredskapsarbeten ökade priserna. Dessutom har det utgått bidrag från staten till skogsvårdsåtgärder. Så »uppoffringen» ligger helt och hållet på statens och inte på det privata skogsbrukets sida.
Herr talman! Det skall bli ett nöje för mig, att när det beger sig, fråga statsrådet om beredskapsarbeten i privata skogar innebär en uppoffring för staten. Detta är den billigaste formen av beredskapsarbete och en verksamhet som ger sysselsättning åt personer som. har svårt att få arbete på annat håll. Jag fick inte svar på frågan om herr Lindberg vill avskaffa enskilt skogsbruk. Den frågan måste nog ställas efter den här debatten. Vill herr Lindberg försvåra för producentkooperationen att verka på detta område? Hur är sysselsättningsläget exempelvis i Norrbotten där staten äger 50 procent av skogen, och hur är det i Västerbotten där staten också äger en betydande del, kanske omkring 30 procent? Vilka särskilda åtgärder har Domänverket vidtagit i dessa områden för att bereda sysselsättning åt äldre skogsarbetare, för att nu ta ett exempel? Det är dessa skogsarbetare som skogsägarföreningarna nu försöker skaffa arbete till. När det inte finns avsättning för skogsråvaran är det inte heller möjligt att avverka. Det är för att undvika konsekvenserna av detta förhållande som skogsägarrörelsen går in för en ökad industrialisering. Härigenom kommer inte bondeskogsbruket att på samma sätt som hittills fungera som en buffert. Herr Lindberg använde bilden >att kratsa kastanjerna ur elden>, ja, nog har vi inom skogsägarrörelsen fått försöka göra det. Jag vill erinra om hur skogsarbetare och andra ute på landsbygden uppfattade bolagens sätt att agera förr i tiden, exempelvis i Ådalen, där problemen alltjämt kvarstår.
Herr talman! Jag hoppas att få sluta denna debatt med ett par påpekanden. Jag förstår inte varför oppositionen är så oerhört rädd för att staten skall äga mer skog. Har man inom oppositionen verkligen glömt att riksdagen på våren 1968 fastställde en ny målsättning för domänverket, enligt vilken domänverket skall »med sikte på ett gott ekonomiskt utnyttjande förvalta den fasta egendom och de övriga tillgångar, som hör till domänverkets fond. Det statliga skogsbruket skall drivas uthålligt, affärsmässigt och effektivt. Ytterst syftande till största möjliga bidrag till det ekonomiska utbytet av den statliga skogsföretagsgruppen.» Detta tycker jag säger allt; oppositionen behöver inte vara så oerhört bekymrad. Sedan tog herr Lothigius upp förhållandena inom skogsbruket i Canada och Ryssland. Själv har jag inte studerat skogsbruket i Ryssland, men herr Lothigius har kanske gjort det där. Däremot vet jag hur det går till i Canada, och skogsbruket där kan inte jämföras med det svenska. I Canada arrenderar staten ut avverkningarna medan vi har ett motsatt förhållande i vårt land.

Det går sålunda inte att göra några sådana jämförelser som herr Lothigius gjorde.

Herr talman! Innan jag skulle resa upp till höstriksdagen i år ringde mig en redaktör. Han sade att han hade fått upplysning om att jag var riksdagens förnämsta boxare. Om den uppfattningen är spridd, så bör jag snabbt vederlägga den, och jag vill göra det nu inför den glest besatta kammaren. Mina insatser som boxare är synnerligen blyg samma — i detta relativa sällskap säkerligen blygsammare än herr statsministerns boxningsinsatser. Han har dock kämpat i en så förnämlig klubb som Narva boxningsklubb, vilket han — om jag inte missuppfattade honom när han talade om saken i telefonväktarprogrammet — var stolt över. Och jag förstår honom. Under mina s.k. aktiva år var möjligheterna mycket mera primitiva från organisationssynpunkt, och den klubb som jag var med i är borta sedan länge. Här i riksdagen kom jag i utskottsarbetet i kontakt med all den nedsvärtande kritik som riktades mot boxningen. Och jag har alltid haft lust att hjälpa den som utsätts för orättvisa. Detta har föranlett mig att träda fram till boxningens försvar, och nu står jag här för att gå en rond till. I den proposition som ligger till grund för första lagutskottets utlåtande nr 51 uttalar justitieministern att boxningen har ett förråande inflytande. Här har även förre justitieministern fallit in i den orättvisa kritiken av boxningen. Att boxningen har en förråande inverkan är inte vetenskapligt belagt; ingen sociolog eller psykolog står bakom ett sådant uttalande. Jag skulle gärna vilja veta varifrån justitieminister Kling fått denna uppgift. Mig veterligt har ingen ännu kunnat vetenskapligt belägga ett dylikt påstående. Min uppfattning är den rakt motsatta. I ringen får de unga lära sig att följa regler även om det svider i skinnet. Ingen får bli arg, ty då blir han snart utslagen. Behärskning och ett gentlemannamässigt kamratskap är det som präglar miljön i detta sammanhang. Hela verksamheten skapar respekt för effekten av den egna styrkan och för styrkan och snabbheten hos en vältränad motståndare. Jag diskuterade boxningen med en kvinna som är verksam i samhället, och hon sade också att den var förråande. Då jag frågade henne om hon blev sadistisk och förråad när hon såg en boxningsmatch svarade hon: Nej, på mig verkar det tvärtom. Jag är helt övertygad om att ifall förre justitieminister Kling varit närvarande här, så skulle han också ha sagt att han inte känner sig vare sig sadistisk eller förråad av att se någonting sådant utan att han snarare känner det tvärtom. Då frågar jag: Varför skall man tro att andra människor reagerar på ett annat sätt än man själv gör? Justitieministerns påstående om boxningens förråande inverkan är propositionens största ideologiska miss. Men det finns flera missar i sammanhanget och de är mera konkreta och allvarliga. När jag hemma skrev min motion och kom till riksdagen med den fanns ytterligare två motioner med samma yrkande; ledamöter i moderata samlingspartiet och socialdemokrater har i motioner tagit upp samma synpunkter som jag i min motion. De är riktade mot en onödig förbudslagstiftning, som innebär att man kriminaliserar något som de flesta människor upplever som en bagatell. Jag har tidigare från denna talarstol sagt att jag finner det underligt att liberala människor när de möter en aktivitet som de ej förstår eller gillar vill förbjuda den. I sin iver överdriver de kritiken helt hänsynslöst. Givetvis tycker vi alla att skador vid utövande av all verksamhet såvitt möjligt bör elimi neras, och det gäller också all idrottsutövning. Om man jämför olyckorna i boxningsringen med andra, tror jag inte att de i boxningsringen är mera skrämmande än de olyckor som kan inträffa i andra idrottssammanhang; både ishockeyn, fotbollen och motortävlingarna har sina risker och kräver offer. Proboxarnas antal i Sverige är för närvarande enligt de upplysningar som utskottet fått + 0. Proboxare vet säkerligen att det är fråga om ett yrke som medför risker, och de är också beredda att som yrkesmän ta dessa risker. Detta påverkar också oss. Vi har för övrigt en f.d. yrkesboxare som bor i Göteborg och som tidigare blivit skadad. Han är etablerad som företagare. Han var klassisk på sin tid och har numera fått sin skada nästan läkt. För någon tid sedan var han intervjuad i en tidning och han säger i denna intervju att han trots att han varit skadad och fortfarande är skadad anser att det han upplevt i samband med boxningen för honom personligen varit så värdefullt att han inte vill ha något ogjort. Han har funnit en viss personlig tillfredsställelse i boxningen trots att han blivit skadad. Om vi förbjuder proffsboxningen lägger vi på samhället det ansvar som människorna själva bör ta. Vi har under senare år mer och mer kommit till den slutsatsen att vi bör undvika förbud och i stället öka människornas eget ansvar för sina handlingar. Därför har vi reservanter kommit fram till att en kriminalisering av proffsboxningen ur den synpunkten är felaktig. En enhetlig nordisk lagstiftning förutsätter en gemensam beredning och ett samtidigt framläggande av regeringsförslag. En sådan ordning saknas i detta fall. Danmark och Finland kommer säkert inte att införa ett förbud mot proffsboxningen. Därför blir också lagens efterlevnad i vårt land mycket svårkontrollerbar, herr talman. En match kan exempelvis komma till stånd i Köpenhamn, men träningen utförs här. Då frågar man sig med stöd av vad som står i propositionen: Vad är tillåtet och vad är förbjudet i detta sammanhang? Våra kontrollresurser är redan hårt ansträngda av den kriminalitet vi redan har. Utvidgar man det kriminella området till att omfatta även en sådan sak som proffsboxningen, kommer resurserna att bli otillräckliga för att hålla övrig, allvarlig kriminalitet under kontroll. Då har man invänt att det väl inte är nödvändigt att polisen går omkring och kontrollerar om verksamheten försiggår på det ena eller andra sättet i boxningssammanhang. Nej, det är inte nödvändigt, men om vi inför ett förbud och saker och ting med anledning av detta förbud blir anmälda, måste polisen sättas in för att göra en utredning och kontroll, och då blir dess resurser ytterligare ansträngda. Vår strävan i lagstiftningen — den känns igen från första lagutskottets arbete i andra sammanhang — är att försöka avkriminalisera vissa områden och i stället överlåta åt de enskilda människorna att ta ansvar. Det är även känt att ett förbud föder en särskild lockelse till det förbjudna, och det är också en sida som bör beaktas i detta sammanhang. Jag tycker att det är helt onödigt att ge proffsboxningen en sådan nimbus. Under 1920-talet hade vi ett proffsboxningsförbud i vårt land, och då föddes enskilda klubbar som utanför samhällets kontroll bedrev en verksamhet som ledde till att förbudet måste upphävas. Risken finns att resultatet blir detsamma nu. De medicinska risker som proffsboxningen innebär blir inte heller mindre av att man driver verksamheten utom landets gränser eller trycker ned den under jorden. Detta har också påverkat oss reservanter. Utskottsmajoriteten medger också att det blir svårt att kontrollera efterlevnaden av förbudet liksom att effekten av ett förbud blir ringa, om det inte också omfattar våra grannländer. Trots alla sina reservationer tillstyrker utskottsmajoriteten ett lagförslag, om vars effekt man är tveksam och i vilket man redan innan förbudslagen är godkänd finner sådana juridiska defekter att efterlevnaden blir svår att kontrollera. Lagförslag som har så svår juridisk slagsida brukar riksdagen avvisa. Som huvudskäl för ett förbud anges proffsboxningens medicinska skadeverkningar. Jag bestrider inte att det under olyckliga omständigheter kan uppstå skador, men dessa skador förekommer även hos amatörerna.

Jag skall inte delta i den debatten, men det är kanske viktigt att den förs, eftersom man i det sammanhanget kommer in på ett annat område där det verkligen finns flera deltagare. Amatörboxare finns nämligen ännu i vårt land i stort antal, och de utövar ju sporten utan något proffsintresse. Vi reservanter anser att den principiella utgångspunkten vid all förbudslagstiftning bör vara att »viss verksamhet får förbjudas endast om den medför skadeverkningar eller annan ogynnsam effekt som är klart allvarligare än annan likartad verksamhet, som är tilllåten, samt att det finns påtagliga skäl av allmän natur som påkallar samhällets ingripande. Härvid bör särskilt beaktas om personer, som inte deltar i verksamheten, kan lida skada. Andra omständigheter som man inte kan bortse ifrån är — — — möjligheten att kontrollera efterlevnaden av ett förbud». Herr talman! Utan att redogöra för den fostrande betydelse som boxning en enligt min mening har för vissa ungdomar vill jag hävda att motioner om förbud mot all boxning bör avslås. Vi kan inte lagstifta bort lusten hos våra pojkar att mäta varandras styrka och snabbhet. Då är det bättre att låta dem göra det inom ramen för vad som är tillåtet. Med den principiella inställning som vi har redovisat i reservationen har vi kommit fram till att propositionen bör avslås. De allmänna strävanden, som vi i andra fall är eniga om, att i görligaste mån begränsa det kriminaliserade området leder också till ställningstagandet att proffsboxningsförbud inte bör införas. Herr talman! Jag skall inte bli mer mångordig i detta anförande utan vill med stöd av vad jag sagt yrka bifall till reservationen 1 av herr Svedberg m.fl.

Herr talman! Bland reservanterna finns också fru Astrid Kristensson från moderata samlingspartiet. Hon befinner sig för närvarande i FN, men då hennes och mina uppfattningar överensstämmer vill jag anföra några av de synpunkter som jag anser stöder reservationen 1. Propositionen stöder sig huvudsakligen på det kommittéutlåtande som tillkom inom Nordiska rådet. Detta utlåtande består till största delen av en sammanställning av tidigare utlåtanden och erfarenheter. Det framgår tydligt av detsamma att skadeverkningar, även allvarliga sådana, kan uppstå i samband med utövandet av boxningssporten. Trots de hälsorisker som boxningen sålunda anses medföra förordar kommittén inte något förbud utan nöjer sig med att föreslå nya säkerhetsföreskrifter för både professionell boxning och amatörboxning. Jag tycker att ansträngningar i den riktningen är mo tiverade och instämmer i kommitténs uttalande härom. När frågan behandlades inom Nordiska rådet kunde man som bekant inte komma fram till någon enig rekommendation. Trots detta har Sveriges regering med en snabbhet som är mycket ovanlig framlagt förslag om totalförbud mot professionell boxning. I alla andra sammanhang strävar man efter att uppnå samstämmighet inom den nordiska lagstiftningen i fråga om både tid och innehåll. Här har man helt nonchalerat denna strävan, och Sverige har ensamt skyndat i väg. Jag tycker att vi gott kunde ha lugnat oss ett tag. Och varför? Jo, bl.a. därför att vi enligt upplysningar som vi har fått för närvarande inte har några professionella boxare inom vårt land. Alltså är detta förbud i viss mån ett slag i luften. Ett förbud i vårt land är dessutom mycket lätt att kringgå. Som tidigare har påpekats finns det ingenting som hindrar alt en boxare tränar i vårt land och sedan går matcherna på någon annan plats, t.ex. i Danmark. Där kan man förmodligen inte vänta något förbud inom överskådlig tid. Resultatet kan i vissa hänseenden bli det rakt motsatta mot vad som avses i propositionen och mot vad förbudet syftar till. En professionell boxare — om vi nu skulle få någon sådan — kan tvingas att gå matcherna i Danmark eller i något annat land. Då utsätts han för betydligt större risker än om han fick gå matchen här hemma i Sverige. Inget land har nämligen så noggrant utformade bestämmelser som vi har här i Sverige, vare sig ur kontroll-, skyddseller säkerhetssynpunkt. Vi har mycket noggranna regler för proffsboxningen. Jag kan inte underlåta att peka på några av dessa, eftersom det ofta görs gällande att det inte finns några regler; det gäller bara att gå upp och puckla på varandra tills den ene svimmar av: Den som skall proboxas här i landet måste kunna uppvisa en licens som utvisar att han har rättighet att boxas just i den match som det är fråga om. Detta krav måste uppfyllas vare sig boxaren kommer utifrån eller är från Sverige. Därigenom har man åtminstone en viss kontroll på att ingen »Öövermatchning» förekommer, och dessutom har man en kontroll på att boxaren befinner sig i det fysiska och psykiska tillståndet, att han kan ta ifrågavarande match. Våra egna boxare måste varje år genomgå en läkarundersökning, där både deras fysiska och psykiska kondition noggrant undersöks och följs upp. Detta utgör en viss garanti för att skador inte skall uppstå på grund av för långvarigt eller för hårt matchande. Ringdomaren har dessutom mycket stränga order att bryta en ojämn match i god tid. Tävlingsläkare finns vid alla boxningsmatcher, och ringdomaren har stränga order att följa läkarens råd och anvisningar. När det gäller professionell boxning antecknas varje match som en boxare gör på s.k. rekordlistor. Detta sker i syfte att konstatera de olika boxarnas inbördes styrkeförhållanden. Därigenom vinner man den fördelen, vilken man inte har inom amatörboxningen, att en boxare inte behöver möta en alltför överlägsen motståndare. Dessa —- säkerhetsbestämmelser har skärpts under senare år, och med de rekommendationer som kommit från Nordiska rådet finns det anledning att tro att bestämmelserna ytterligare kommer att prövas och skärpas. Mot den bakgrunden anser jag att det inte finns anledning till något förbud i dag. Men, herr talman, skall man införa förbud mot boxning, bör väl all boxning förbjudas — både professionell boxning och amatörboxning. I det avseendet tycker jag att herr Sjöholm är konsekvent. Men efter vad jag kan förstå föreligger det inget förslag om förbud mot amatörboxningen, och framför = allt finns det i dag inget underlag för att ett sådant förslag skulle vinna allmänt gehör. Som jag tidigare sagt är det ingen som bestrider att boxningsutövandet har sina risker. Man bör dock observera att riskerna är helt och hållet begränsade till dem som agerar i matchen. Åskådarna utsätts inte för några risker. Sådana risker förekommer däremot inom många andra tävlingsgrenar. Vid t.ex. motortävlingar förekommer det tyvärr ofta olyckor, genom vilka åskådare åsamkas mycket allvarliga skador. Efter vad jag känner till finns det dock ingen tanke på något förbud på det området. En förbudslagstiftning är alltid olustig. Min uppfattning är att samhällets inställning skall präglas av tolerans och förståelse för individens rättigheter att på eget ansvar utöva sport och idrott liksom annan verksamhet, även om det innebär vissa risker för honom själv, risker som han tar med öppna ögon. Däremot vill jag gärna förorda ett genomförande av ytterligare skydds-, kontrolloch säkerhetsåtgärder i den mån det är möjligt. Vidare anser jag att det är önskvärt med ökad information till allmänheten om de skadeverkningar som boxning över huvud taget kan medföra.

Herr talman! Det är flera talare anmälda till diskussionen om boxningens vara eller icke vara. I en debatt som denna blir det vidare gärna upprepningar av vad som redan har sagts. Jag skall därför fatta mig kort när jag nu vill argumentera för mitt ställnings Jag har en enda gång som mycket ung bevistat en boxningsmatch. Jag blev den gången inte entusiast för boxning, och jag blev inte heller boxningshatare. Jag skummar också dagligen de ganska omfångsrika sportsidorna i dagspressen. Någon gång händer det att det på sportsidorna omtalas att det har förekommit boxningsmatcher. Men referaten passerar utan att jag ägnar dem något större intresse. Jag har sagt detta för att visa att mitt ställningstagande i den fråga vi nu diskuterar inte beror på något engagemang vare sig för eller emot boxning. Det är främst av principiella skäl jag har anslutit mig till reservation 1 i första lagutskottets utlåtande nr 51 med anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om förbud mot professionell boxning. Jag har med intresse följt den offentliga diskussionen om vår lagstiftning, och jag har uppfattat diskussionen på det sättet att man vill åstadkomma rättvisa och likhet inför lagen. Om den målsättningen är vi ju alla ense. Det av justitieministern föreslagna förbudet mot professionell boxning strider mot min uppfattning om hur våra lagar skall utformas. Dessutom håller vi ju på att modernisera lagstiftningen, och vi har i det arbetet en strävan att åstadkomma en klar handläggning. Bifaller riksdagen i dag proposition 118 med förslag till lag om förbud mot professionell boxning tycker jag att vi tar ett steg bakåt. Det kan nämligen inte bli någon klar och koncis handläggning av mål mot någon som brutit mot en lag om förbud mot professionell boxning. Enligt propositionen lämnas amatörboxningen utanför, och jag vill gärna ställa frågan: Var går gränsen? Det måste vara oriktigt att bedöma slagväxling mellan två professionella boxare som straffbar men inte bedöma en liknande slagväxling mellan amatör boxare som straffbar. Jag kan inte förstå logiken i det. Då förstår jag herr Sjöholms reservation litet bättre; han vill ju förbjuda all boxning, även amatörboxningen. Men jag kan inte ansluta mig till reservationen 2 i första lagutskottets utlåtande, eftersom jag anser att det föreslagna förbudet är ett förbud för förbudets egen skull. Jag tror inte heller att ett sådant förbud har någon förankring hos flertalet av landets medborgare. Det har tydligen gått prestige i diskussionen om boxningsförbud, och därför har diskussionen också blivit ganska omfångsrik. Det anges i propositionen att det i vårt land finns sex professionella boxare. I realiteten är antalet mindre — möjligen finns det ingen boxare alls som berörs av ett förbud — men jag kan godta uppgiften i propositionen och hålla mig till att det finns sex professionella boxare i vårt land. Det rör sig då bara om sex personer som har boxningen som yrke. Jag tror att dessa är medvetna om skaderiskerna och förstår att förebygga dessa. Det är heller ingen som tvingar dessa sex personer att idka professionell boxning — jag vill understryka att de gör det av egen fri vilja.

Jag tror att dagens ungdom har förmåga att själv träffa ett sådant avgörande. För min del kan jag således inte biträda ett förbud för proffsboxning eller amatörboxning, varför jag yrkar bifall till reservation nr 1 i första lagutskottets utlåtande nr 51.